Herr talman! All erfarenhet visar att frågor rörande anskaffning av mark till skjutfält är känsliga frågor. Det gäller ofta stora markområden, enskilda människor drabbas inte sällan hårt, och själva syftet ter sig för många som tvivelaktigt eller direkt förkastligt. Det gäller emellertid att se frågan i ett större perspektiv — inte bara i ett försvarspolitiskt utan t.o.m. i ett säkerhetsoch utrikespolitiskt perspektiv. Vi vill förbli en neutral, självständig nation. Därför behöver vi ett starkt försvar. Och därför behöver vi också — dess värre — övningsfält och skjutfält. Det är enkel logik — men förvisso inte bara logik. Vad gäller den aktuella frågan om anskaffning av mark till skjutfält i Skövderegionen kan man konstatera att intressen står mot intressen — alldeles så som det brukar göra. Jag vill gärna markera att jag personligen står fri och obunden i förhållande till olika grupper och partsintressen. Jag kan därför utan lidelse ta ställning genom att utifrån vissa givna förutsättningar dra de slutsatser som jag finner logiska och rimliga. Vilka är då dessa förutsättningar? Man bör då först som sist slå fast, att allt gott som regel har sitt pris, att man sällan får något eftersträvansvärt utan att det kostar något. Om en kommun vill utvecklas befolkningsoch sysselsättningsmässigt, så måste den vara beredd att ställa upp, den måste vara villig att betala vad det kostar — det må vara investeringar av olika slag eller att ställa mark till förfogande för olika ändamål. Man bör vidare som en övergripande princip i sådana här frågor utgå från att den berörda kommunen — eller den mest berörda kommunen — bör ha det avgörande ordet. Det gäller också frågan om vilket pris man är beredd att 123 Nr 48 betala liksom att — som i det här aktuella fallet — avgöra vilket som är det minst Onsdagen den onda av två onda ting. Den politiska realiteten är ju dess värre ofta just 6 december 1978 — denna. ”Endast de skenheliga eller de oerfarna kan hävda att livets val står mellan det goda och det onda”, har en amerikansk psykiatriker sagt. Att välja mellan det goda och det onda är inte svårt, det sker lätt och utan vånda. Att välja mellan två tilltalande alternativ kan för all del vara besvärligt, men det är ett intet mot att välja mellan alternativ som ofrånkomligen för med sig negativa konsekvenser. Men en ansvarig politiker kan inte springa ifrån de svåra besluten. Det hör till politikens villkor att ta ställning. Att skjuta problemen på framtiden är ofta inget annat än att skjuta ifrån sig ansvaret på andra. Detta med negativa konsekvenser för framtiden berör en tredje princip som jag inledningsvis vill erinra om. Samhälleliga engagemang — det må vara ett vägbygge, en sjukhusanläggning eller ett skjutfält — medför ofta intrång för enskilda människor. Det kan gälla ägandeoch nyttjanderätt av mark, egendom eller sysselsättningsmöjligheter. Det är dess värre ibland oundvikligt. En ledande princip måste vara att den enskilde tillfogas minsta möjliga skada och att man så långt det är möjligt söker komma överens om ersättning iden form vederbörande själv önskar. En generös inställning måste visas från det allmännas sida. Så till sakfrågan. Den ofrånkomliga utgångspunkten i själva sakfrågan är den att Skövde är en av landets största garnisonsorter och att tre militära skolor enligt riksdagens beslut skall flyttas till Skövde av bl.a. regionalpolitiska skäl. Det innebär att Skövdegarnisonen fullt utbyggd kommer att omfatta 1600 anställda, 450 elever i olika skolor, 2000 värnpliktiga i grundutbildning och 5000 värnpliktiga i årlig repetitionsutbildning. En förutsättning för att denna verksamhet skall kunna bedrivas på ett tillfredsställande sätt är att ett nytt skjutfält anskaffas. Därom råder enighet. Som ännu en utgångspunkt bör noteras att Skövde kommun i yttrande i frågan framhållit, att det råder stor politisk enighet inom kommunen om angelägenheten av att förstärka den militära verksamheten. Kommunen anser vidare — jag citerar nu propositionens text — att ”det är synnerligen angeläget att de militära förbanden får tillgång till erforderlig övningsmark och att det totala markbehovet för den militära verksamheten löses på lång sikt.” Efter att ha noterat dessa utgångspunkter för ett ställningstagande i denna svåra fråga, vill jag helt kortfattat erinra om de prioriteringar som gjorts i fråga om olika tänkbara alternativ. Frågan har utretts av olika militära myndigheter. Militärbefälhavaren för Västra militärområdet har förordat Vretenalternativet med hänvisning till de fördelar det har från övningssynpunkt. Chefen för armén har kommit till samma uppfattning. Försvarets fastighetsnämnd har undersökt möjligheten att utnyttja ett begränsat område vid Vreten och funnit att även ett sådant alternativ är att föredra framför Bjärsjöalternativet. Detta alternativ benämns Vreten mindre.

De remissinstanser som yttrat sig över fastighetsnämndens förslag har intagit olika ståndpunkter. Meningarna har varit starkt och någorlunda jämnt delade. Man torde kunna påstå att jordbruksintressen står mot naturoch miljövårdsintressen. Det är därför inte förvånande att meningarna går starkt isär, då sålunda i praktiken ojämförbara värden måste vägas mot varandra, och detta i desto högre grad som man också räknar med olika tidsperspektiv. Skövde kommun avstod från att ta ställning och anförde att man — på vissa villkor — inte skulle motsätta sig vare sig Bjärsjöeller Vretenalternativet. I länsstyrelsen kunde ställning tas endast genom ordförandens utslagsröst. Dåvarande försvarsministerns förord för Bjärsjöalternativet kan väl i och för sig inte sägas ha inneburit någon överraskning, men det skulle inte heller ett val enligt alternativet Vreten ha gjort. Det som för naturoch miljövårdsvännerna kom att uppfattas som nytt, överraskande och oroväckande var den hårda skrivningen beträffande behovet av vägar och branddammar inom naturreservatet på södra Billingen. Det framhölls att det ”med hänsyn till den uppenbara risken för bränder i samband med skjutningen” var ”oundgängligen nödvändigt” att anlägga vägar och branddammar i hela området i den utsträckning som skulle behövas för att få en god brandberedskap. Detta har väckt stor oro för att ett känsligt område — ett av Sveriges, för att inte säga Nordens, intressantaste vildmarksområden — skulle komma att helt förstöras, kanske inte främst genom skogsbränder utan av ett nätverk av vägar, brandgator och branddammar. Personligen tillmäter jag just miljöoch naturvårdsintressena en avgörande betydelse. Efter det att proposition och motioner avlämnats till riksdagen och försvarsutskottet inlett beredningen av detta ärende har frågan kommit i ett helt nytt läge, i och med att Skövde kommun träffat en principöverenskommelse med vederbörande militära myndigheter om disposition av vissa markområden. Utöver frågan om vilket område som bäst tillgodoser det egentliga syftet med övningsområdet och frågan om vilket alternativ som medför det allvarligaste intrånget, kommer därigenom frågan om möjligheten att åstadkomma en rationell och långsiktig samhällsplanering i Skövde kommun i centrum. Detta är ett förhållande som enligt min mening måste tillmätas en helt avgörande betydelse. Det är invånarna i Skövde kommun som mest och allvarligast berörs av detta komplicerade lokaliseringsproblem. När man nu träffat sitt val skulle det vara orätt av riksdagen att besluta i strid med detta. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan i vad gäller punkten 4.

Herr talman! Jag tänker i mitt inlägg endast beröra skjutfältsfrågan för Skövde garnison. Då jag själv är bosatt i den trakt som berörs av förslaget och ären av de 6 000 som har undertecknat ett upprop mot skjutfält på Vreten vill jag anföra några synpunkter på detta ärende. Försvarsutskottets majoritet har gått emot både propositionsförslaget och majoriteten av remissinstanserna och föreslagit att skjutfältet skall förläggas enligt alternativet Vreten mindre. Utskottsförslaget har både överraskat och förvånat oss som bor i den trakten. Den proposition som vi nu behandlar, 1978/79:5, avlämnades av den förutvarande försvarsministern Eric Krönmark efter godkännande beslut av trepartiregeringen. Enligt protokollsanteckningar från detta sammanträde var också de folkpartistiska statsråden Ullsten, Mundebo, Wikström och Friggebo närvarande. Att folkpartiledamöter i försvarsutskottet gått emot sina statsråd kan nog anses som en mycket snabb åsiktsändring även för att gälla folkpartister. Har försvarsutskottets ställningstagande gjorts efter intryck av Skövde kommunstyrelses beslut, är detta att beklaga.

Kommunstyrelsen hade inga som helst befogenheter att ändra på det ställningstagande som kommunfullmäktige i Skövde, därtill två gånger, beslutat, nämligen att inte ta ställning till något av alternativen. Utskottet kan således ha fattat sitt beslut på delvis felaktiga uppgifter, och detta skulle vara att beklaga. Skulle också riksdagen göra detsamma, så vore det än värre. Fullmäktiges i Skövde beslut står alltså fortfarande fast. Den utredning av frågan om ett skjutfält för Skövde garnison som ligger till grund för regeringspropositionen har föreslagit två alternativa lösningar: Bjärsjö eller Vreten. Såväl arméchefen som militärbefälhavaren säger att båda områdena är godtagbara som skjutfält. Av remissinstanserna har de flesta och också de tyngsta förordat Bjärsjöområdet. Bland dessa kan nämnas länsstyrelsen, lantbruksnämnden, skogsvårdsstyrelsen samt kommunerna Skara, Falköping och också Tidaholm. Förord för Vretenalternativet har främst kommit från de militära myndigheterna och från naturvårdsverket. Försvarets fastighetsnämnds majoritet har föreslagit Vreten mindre. Såväl arméchefen som militärbefälhavaren säger i sina yttranden att de inte anser sig ha möjlighet att göra någon avvägning mellan militära och civila intressen. Det är dock helt klart att de militära intressena här har avgjort frågan.

Bjärsjöområdets värde ur naturvårdssynpunkt är dessutom betydligt 6 december 1978 lägre än vad som gjorts gällande.” — Det skriver bl.a. folkpartiets jordbruksgrupp i Skaraborgs län till sin riksdagsgrupp här i Stockholm. Det brevet torde ha delats ut till samtliga ledamöter i folkpartiet. Jag kan instämma i detta uttalande, att det här finns en överdriven farhåga. I likhet med vad som sägs i länsstyrelsens yttrande tror jag att försvarets, friluftslivets och naturvårdens intressen kan samsas i detta sammanhang. I alternativet Vreten mindre, som försvarsutskottets majoritet föreslagit, tar man i anspråk inte mindre än 350 hektar god åkermark och ca 1 600 hektar skogsmark med den dubbla skogstillväxten i jämförelse med skogen i Bjärsjöområdet. Näringslivsexperter som man talat med har kommit fram till att ca 2000 människor kan få sitt näringsbehov tillgodosett genom de produkter som kan produceras inom Vretenområdet. Detta är också ett argument som talar mot Vreten och för ett skjutfält på Bjärsjöområdet. Då militären tidigare tagit i anspråk stora åkerjordsarealer i området, tycker vi som bor där nere att det nu får räcka. Vi vill inte släppa till mera åkermark. Här i riksdagen har vid olika tillfällen flera talat om att åker och produktiv skogsmark skall sparas för sitt ändamål, då det finns andra alternativ att tillgå —och det finns det i detta fall. Både alternativet Vreten och alternativet Bjärsjö har ju tillstyrkts av de militära myndigheterna. Jag är således inte motståndare till att försvaret får mark. Men när det finns möjigheter att bevara god åkermark och förlägga skjutfältet till ett område som kanske betyder mindre i detta sammanhang, tycker jag också att man bör välja det området.

Har de här människorna inget som helst att säga till om? Här tycks det inte gälla någon form av medbestämmande, det medbestämmande som vi här i riksdagen fattat beslut om och som genomförts på så många andra områden. Men de människor som bor i de berörda områdena och som måste lämna sina hem och arbeten har man i flera fall hittills inte talat med. Jag hörde en intervju i lokalradion. Man intervjuade en lantbrukare som först i lördags hade fått reda på att 50 hektar av hans skogsmark låg inom Vreten mindres område. Det hade han inte haft någon aning om tidigare. Jag har här i min hand två brev. Det ena avsändes redan den 6 september 1969 men är ändå aktuellt. Brevet sändes till fortifikationsförvaltningens markbyrå från ägarna till Vretens egendom, en av de gårdar där enligt förslaget skjutfältet skall ligga. I brevet begärs besked om huruvida det enligt de militära planerna är meningen att ta i anspråk mark som tillhör 127 egendomen. Anledningen till att brevet skrevs var dels rykten i trakten, dels oron över den militära markexpansionen, eftersom flera större gårdar i trakten hade blivit övningsfält. På Vretens egendom hade det skett en generationsväxling, och det fanns planer på stora investeringar i täckdikning och byggnader. Nu ville man ha besked innan man gjorde dessa investeringar. Svaret lät vänta på sig, men den 12 februari 1971 hade man inom fortifikationsförvaltningen kommit fram till ett beslut. Svaret lyder: ”Med anledning av rubricerad skrivelse får fortifikationsförvaltningen anföra följande. Sedan yttranden i ärendet kommit förvaltningen till handa från såväl chefen för armén som västra militärområdesstaben i Skövde har klarlagts, att Vretens egendom icke ligger inom planerat utvidgningsområde för pansarövningsfältet i Skövde och några anspråk på markområden tillhöriga egendomen för närvarande inte är aktuella.

Det var enligt militära utredningar som man kommit fram till detta ställningstagande. Med ledning av dessa besked fortsatte man investeringarna på gården, och man har i dag i stort sett genomfört dessa, till en kostnad av ca 2 milj.kr. Men nu skall det helt hastigt bli ett skjutfält av marken, trots löftet för bara några år sedan. Det är många i den berörda trakten som frågar sig hur det står till med försvarets planering och som undrar om man kan lita på den och de löften som ges för framtiden. Hans Lindblad sade tidigare under debatten att man med Vreten mindre har fått en långsiktig lösning på det aktuella problemet, men man kan mot bakgrunden av det som jag nyss pekat på knappast lita på detta. Jag vill med anledning av påståendet att det gäller en långsiktig lösning framhålla att länsstyrelsen i sitt yttrande om Vreten mindre bl.a. sagt att detta alternativ inte ger någon långsiktig lösning på problemen och därför inte bör genomföras. Såväl Vretens egendom som de övriga gårdar som nu skall bli skjutfält enligt försvarsutskottets majoritet är mycket välskötta och har hög produktion. Det kan enligt min mening inte vara riktigt att anlägga ett skjutfält på Vretenområdet, allra helst inte då godtagbara alternativ finns att tillgå. Men skulle detta mot min förhoppning ändå ske, måste det vara samhällets skyldighet att göra allt som är möjligt för att dessa hårt drabbade människor skall kunna få ersättningsmark och därmed en chans att kanske på annan plats fortsätta sitt yrke. Samtidigt som jag till sist vill vädja till kammarens ledamöter att stödja reservationen 2 yrkar jag bifall till densamma.

Herr talman! Karl Leuchovius menade att de folkpartistiska ledamöterna i utskottet skulle ha att följa propositionens förslag, eftersom folkpartistiska statsråd var närvarande vid det sammanträde då propositionen antogs av regeringen. Det är klart att man kan agera transportkompani på det sättet, men jag tycker ändå att man när man avgör ett ärende skall ta hänsyn till alla de faktorer som föreligger. Låt mig som liberal ändå tala om våg och om att väga. Det gällde att väga ett jordbruksintresse mot ett miljövårdsintresse. Det var svårt att ta ställning, men regeringen kom fram till att jordbruksintresset vägde över. Det gjordes alltså en bedömning, och den kan också jag då ställa mig bakom. Men det har sedan dess tillkommit en ny vikt i ena vågskålen, nämligen att den närmast berörda kommunen uttalar att den inte vill att frågan skall lösas på visst sätt. Jag menar att riksdagen i en fråga som gäller hur man skall utnyttja mark inom en viss kommun bör lyssna noga på vad den kommunen själv tycker. Om den vikten hade funnits med när regeringen hade att göra sitt val, hade den naturligtvis tagit in den i avvägningen. Jag kan inte säga att regeringen då skulle ha kommit till ett annat resultat, men beslutsunderlaget hade ändå varit ett annat. Jag tycker alltså — och det är en fundamental fråga för riksdagen — att man skall ta hänsyn till alla faktorer som föreligger, även sådana som tillkommit efter det att regeringen lagt fram sitt förslag. Annars ger vi riksdagen en mycket underordnad roll i maskineriet. Jag uppfattar inte beskedet från Skövde som olagligt och intresselöst, även om man tydligen kan ha olika uppfattningar på den punkten. Jag uppfattar det som en ineningsyttring från en majoritet i Skövde. Vad gäller den långsiktiga lösningen kan man bara notera att ett bifall till förslaget sådant det förelåg i propositionen, alltså med genomförande av alternativet Bjärsjö, inte hade varit en långsiktig lösning. Kvar hade nämligen stått att försvaret skulle ha behållit övningsfältet Hene, att man inte hade löst vägfrågan och inte heller löst andra problem i området. De frågorna är nu lösta, och i den meningen är det fråga om en långsiktig lösning. Vi vet att ett bifall till proposit:anen skulle ha inneburit att Skövdes planeringsproblem hade kvarstått oci: alltså hade måst aktualiseras ganska snart igen.
Herr talman! Jag vill bara göra en kort kommentar till Karl Leuchovius synpunkter på folkpartiets ställningstaganden. Jag vill erinra om att folkpartiets båda representanter i länsstyrelsen tidigare har tagit ställning för Vretenalternativet. Det motiv som har väglett deras ställningstaganden har varit hänsynen till miljöoch naturvårdsintressena. Sedan kan jag också rent parentetiskt — även om det egentligen saknar betydelse — nämna att jag själv väckte min motion efter det att trepartiregeringen avgått. Det helt avgörande är — som jag och även Hans Lindblad har nämnt tidigare 129 Nr 48 —-att Skövde kommun nu tagit ställning i detta val. Karl Leuchovius antydde Onsdagen den att det skulle vara ett olagligt beslut och nämnde att det har överklagats. Det 6 december 1978 är inte möjligt att ta ställning till just detta, men det är inte av någon vikt heller. Det avgörande är ändå att kommunstyrelsens ställningstagande utgör Vissa markförvärv en klar opinionsyttring från kommunens sida. I en sådan situation skall man för armén, m. m inte förfalla till onödig formalism. Beträffande frågan om att markägare inte skulle ha informerats, så framgår det inte av propositionen hur det förhåller sig, men skulle det vara så illa som det här sagts är det givetvis beklagligt. Jag vill återigen erinra om vad jag nämnde inledningsvis, att en vägledande princip i alla sådana här frågor är att den enskilde skall tillfogas minsta möjliga skada, att man skall försöka nå fram till en överenskommelse på vederbörandes egna villkor och att man måste förvänta en generös inställning från det allmännas sida i alla sådana här beslut.
Herr talman! Jag vill bara påpeka tre saker. 1. Kommunfullmäktiges beslut gäller fortfarande. Fullmäktige har inte delegerat till kommunstyrelsen att fatta ett annat beslut än vad fullmäktige har gjort. Det beslutet gäller oavsett vad kommunstyrelsen har sagt efteråt. Det här ärendet kommer att prövas, och det vore underligt om det inte visar sig att kommunstyrelsen har överträtt sina befogenheter i detta sammanhang. 2. Det är inte bara Skövde kommun som berörs av denna fråga, utan även Falköpings och Skara kommuner är inblandade och får lämna mark ifrån sig. 3. Att folkpartiets ledamöter skulle stå fast alltför länge vid en enda uppfattning hade jag inte väntat mig. Ni kanske skulle ha tagit någon hänsyn till jordbruksgrupperna och till det brev som ni ändå har fått från Skaraborgs län och som gör att ni känner till den opinion som finns även i edra led.

Herr talman! Jag är väl ingen expert på Skövde, men det som kommunfullmäktige yttrade sig om var skjutfältsfrågan, bara den frågan. Vad kommunstyrelsen har förhandlat om gäller en lösning av frågan om Henefältet, om vägen, om intresseområdet och därmed också om övningsmark. Det är inte riktigt samma fråga. Om man löser skjutfältsfrågan på ett visst sätt, kan man klara övningsfältsfrågan också. Det alternativet fanns icke när Skövde kommunfullmäktige hade att yttra sig. I och för sig behöver det alltså inte föreligga någon motstridighet här, för det gäller två saker.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar tas också frågan om pansarövningsfält för Visby garnison upp. Om det är väl att säga att ett flertal utredningar under årens lopp har behandlat den frågan utan att någon lösning har kunnat presenteras som tillgodoser de motstridiga intressen som här På Gotland finns sedan gammalt en stark känsla för den odlade jordens Nr 48 värde. Samtidigt finns det en stark försvarsvilja, något som inte minst tar sig uttryck i en stor anslutning till de olika frivilligorganisationernas verksamhet. Enligt min mening hade det varit något av en tragedi om dessa intressen hade bringats till en så stark konfrontation att expropriation och tvångsförflyttning av människor hade måst tillgripas för att åstadkomma det tänkta övningsfältet. I propositionen 1978/79:5 meddelar departementschefen nu att han inte anser sig kunna lägga fram förslag om att anordna ett pansarövningsfält på Gotland som tillgodoser P 18:s behov. Jag hälsar med tillfredsställelse beskedet i propositionen. Det innebär att produktiv åkerjord inte kommer att tas i anspråk vare sig vid Martille eller vid Homa. Samtidigt ställer jag mig frågande till propositionens mening, att någon förbättring av utbildningsbetingelserna för pansarförband på Gotland inte bedöms kunna genomföras. Den mark som Visbygarnisionen f. n. disponerar omfattar ca 4 300 hektar. Största sammanhängande område är Tofta skjutfält med ca 2 300 hektar. Skjutfältet måste enligt min mening betraktas som landets i särklass bästa pansarstridsskjutfält. Stridsvagnsutbildning har genomförts under nuvarande utbildningsbetingelser sedan 1963, och i varje fall har jag för min del inte tidigare hört talas om att det har utbildats sämre pansarsoldater på Gotland än i andra delar av landet. Emellertid står vi inför det faktum att försvarsmakten har ställt krav på utökade markområden för övningsändamål. Jag tror att det är viktigt att då notera att länsstyrelsen, kommunen och andra myndigheter och organisationer på Gotland inte heller har ställt sig avvisande till detta. Samstämmigt har förordats en utvidgning och omdisposition av Tofta skjutfält väster om Toftavägen. I kravet på utredning av detta alternativ har de centrala personalorganisationerna senare i skrivelse till ÖB instämt. Regeringen har nu initierat nya utredningar angående försvaret på Gotland, och ÖB har fått i uppdrag att se över organisation m.m. för utbildningen av stridsvagnsförband där. I motionen 1978/79:13 har Per-Axel Nilsson i Visby och jag framfört vissa synpunkter i anledning av den nu inledda utredningen. Betydande nackdelar skulle enligt vår mening uppstå om stridsvagnsutbildningen upphörde på Gotland, detta ur såväl försvarssom regionalpolitiska synpunkter. I motionen framförs synpunkter på olika frågor som bör bli föremål för utredning i samband med ÖB:s nu inledda översyn. Vi anför t.ex. att möjligheterna att genomföra utbildning av berörda pansarbataljoner mot ”sänkta utbildningsmål” bör bli föremål för intresse, vidare frågan angående möjligheterna till utvidgning och omdisposition av mark i anslutning till Tofta skjutfält, väster om väg 140, samt angående möjligheterna att, som hittills har varit fallet, vid vissa större övningar disponera civil mark. Försvarsutskottet gör en s.k. välvillig skrivning och föreslår att vad utskottet har anfört ges regeringen till känna. Herr talman! Det finns anledning att från motionärernas sida framföra ett tack till utskottet för den positiva behandling som man här har visat i en för Gotland mycket betydelsefull fråga.

Herr talman! Försvarets behov av ett nytt skjutfält för Skövde garnison har under lång tid varit föremål för överläggningar mellan militära myndigheter och Skövde kommun. Olika utredningar och överväganden har utmynnat i en proposition med förslag om ett skjutfält vid Bjärsjö. Varje utvidgning av områden för militärt ändamål innebär intrång i annan verksamhet. Det kan gälla jordoch skogsbruk, bostadsområden, friluftsliv eller vetenskaplig naturvård och det gäller att väga olika anspråk mot varandra. Det är angeläget att begränsa det intrång som måste göras till vad som är oundgängligen nödvändigt för försvarets behov. Med anledning därav har vi motionärer i motion 1978/79:12 framhållit att man bör pröva möjligheten att banta ner föreliggande förslag i största möjliga utsträckning. Detta avsåg då alternativet Bjärsjö, men det borde kunna aktualiseras även vid annat Länsstyrelsen i Skaraborgs län konstaterar i sitt yttrande beträffande skjutfält vid Bjärsjö att ett interimistiskt naturreservat har avsatts på Billingenplatån och att reservatet till ungefär halva sin areal sammanfaller med skjutfältsalternativets riskområde. Mellan skjutområdet och reservatet är avståndet som minst 500 m. All erfarenhet visar att flora och fauna normalt inte påverkas negativt inom riskområden till skjutfält utan snarare tvärtom. Problemet är dock att skyddsanordningar i normal omfattning inte kan komma till stånd och att man inte helt kan bortse från brandrisken inom den del som är naturreservat. Föredragande statsrådet säger sig inte kunna godta naturvårdsmyndighetens ståndpunkt när det gäller anläggande av vägar och branddammar inom den del av Bjärsjöområdet som ingår i det interimistiska naturvårdsområdet. Genom ingående studium av området och anfallsbanornas placering borde de olika intressena här kunna förenas så att godtagbara lösningar kan åstadkommas. Det särskilda samrådsorgan som bl.a. länsstyrelsen i sitt yttrande föreslagit med uppgift att medverka vid utformning av skötselplaner för skjutfältet, reglering av allmänhetens tillträde m.fl. frågor anser föredragande statsrådet är nödvändigt med hänsyn till det föreslagna skjutfältets betydelse ur naturvårdssynpunkt och för det rörliga friluftslivet. I motion 12 har Gunilla André, Ingemar Hallenius och jag framhållit att det föreslagna samrådsorganet bör få stort inflytande då det gäller de nämnda frågorna. Ett skjutfält vid Bjärsjö har enligt mitt sätt att se mindre nackdelar än ett vid Vreten, men för alla dem som bor i området kring Bjärsjö kan bullerproblemet bli besvärande, och noggranna studier av anfallsbanorna bör göras även i detta avseende. Som jag inledningsvis nämnde medför varje utvidgning av områden för militär verksamhet intrång i annan verksamhet, och det får långtgående konsekvenser för jordoch skogsbruket både i alternativet Bjärsjö och i alternativet Vreten mindre. Hårdast drabbas dock markägarna i alternativet 132 Vreten. För att kunna mildra verkningarna för dem som vid ianspråktagande av mark för skjutfältsändamål får sin åkeroch skogsareal decimerad måste Nr 48 ersättningsmark anskaffas. Länsstyrelsen i Skaraborgs län föreslog i sitt Onsdagen den yttrande i april 1977 att lantbruksnämnden skulle ges i uppdrag att under 6 december 1978 medverkan av domänverket och stiftsnämnden aktivt verka för att i möjligaste mån erbjuda ersättningsmark till brukare av rationella jordbruksföretag som tvingas frånträda mark. Liknande synpunkter har framförts av LRF, lantbruksnämnden och försvarets fredsorganisationsutredning.

Inte mindre än 375 hektar skogsmark berörs, och dessa markägare har inte någon gång under hela den tid som alternativen Vreten mindre och Vreten större diskuterats kontaktats av de militära myndigheterna för information och samråd. I tider då man lagstiftar om medbestämmande och talar om samråd och närdemokrati är detta mycket anmärkningsvärt. Om riksdagen kommer att fatta beslut enligt utskottsmajoritetens förslag om alternativ Vreten mindre sker det utan att de markägare som för sin existens är beroende av den skogsmark de äger och brukar har fått framföra sina synpunkter. Riksdagen kan fatta sådana beslut, men det är förvisso inte ägnat att stärka förståelsen för den militära verksamheten i den bygd som drabbas. Att samråda med markägare åvilar, som jag ser det, främst de militära myndigheterna, och det är mycket beklagligt och anmärkningsvärt att samråd ej har ägt rum, utan att markägare först i slutskedet genom pressen fått del av de förslag som kan komma att innebära vittomfattande förändringar av deras utkomstmöjligheter. Viktiga remissinstanser som lantbruksnämnden, LRF och länsstyrelsens styrelsemajoritet har med tanke på de areella näringarnas betydelse framhållit att alternativet Bjärsjö åstadkommer minst skada. Och eftersom Bjärsjö även från militär synpunkt är ett acceptabelt alternativ har också departementschefen förordat detta. Centern i Skaraborgs län har i olika sammanhang också bedömt Bjärsjö på samma sätt. Bjärsjö är det alternativ som sammantaget åstadkommer minst skador. Därför kan vi inte acceptera ett skjutfält vid Vreten. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 till försvarsutskottets betänkande 1978/79:9.

Herr talman! Jag skall be att på en gång få svara på Sven-Gösta Signells fråga till mig. Vi har fått information från länsstyrelsen i Skaraborgs län om hur den 136 bedömer naturvårdsintressena. Det är med stöd av de synpunkterna jag har tagit upp frågan om naturvårdsmöjligheterna i Bjärsjö. Man har sagt oss att Tiveden och Hornborgasjön bör få förtur i fråga om naturvårdspengar som kommer till länet; de bör alltså komma före Bjärsjöområdet. I dag har vi på riksdagens bord jordbruksutskottets betänkande nr 10, där man återger en beräkning från naturvårdsverket av vad det kostar att avsätta viss del av Tiveden till nationalpark. Man säger där att värdet blir mellan 12,1 och 18,2 milj.kr. Därtill kan läggas ett visst restvärde för marken. Jag påstår också att det kostar en hel del att ordna naturvården kring Hornborgasjön. Vidare säger man i de handlingar vi har fått från länsmyndigheterna att Bjärsjöområdet har en skogsavkastning på ca 6 milj.kr. per år. Jag skall strö ytterligare litet salt i herr Signells sår. Han säger att med den lösning han förordar kommer markfrågorna för försvaret i vad gäller Skövde att vara lösta för all framtid. Där har också länsstyrelsen en annan mening.

Länsstyrelsens förslag ger möjligheter till en varaktig lösning av de militära markfrågorna.” Det gäller alltså om man tar Bjärsjö.
Herr talman! Att informationen inte har varit tillräcklig är väl helt klart; på det opinionsmöte som man hade ordnat i Skövde under senaste söndag erkändes i varje fall från alla håll att den inte hade gått fram tillräckligt. Det skall vi alltså inte behöva tvista om. Jag skulle tro att Skara och Falköpings kommuner har skött sin information bättre än vad Skövde har gjort. Jag hälsar med tillfredsställelse Sven-Gösta Signells uttalande att han och den socialdemokratiska gruppen är beredda att göra allt vad i deras makt står föratt stödja de människor som drabbas av ”skjutfält” , där hem och arbete tas ifrån dem var de än bor. Här har också talats om olagligheten i det beslut som kommunstyrelsen har fattat. Det är inte bara jag som tycker att beslutet är olagligt, utan det är överklagat av någon annan och ligger väl nu för avgörande. Jag har fått uppgifter om att kommunen har fått det på remiss igen för ställningstagande. Så länge fullmäktige inte har bekräftat ett kommunstyrelsebeslut menar jag för min del att det inte kan vara gällande. Här har kommunstyrelsen gjort ett ställningstagande utöver vad fullmäktige har gjort, vilket den egentligen inte har rätt att göra enligt min bedömning. Det var väldigt intressant att höra Sven-Gösta Signells lovtal över miljöoch naturvårdsvärden på Sydbillingen. Det var bara synd att inte detta lovtal hördes när vi diskuterade frågan om brytning av uran i Ranstad. Då gällde det ungefär samma område, men den gången hörde jag helt andra tongångar. Då var inte området så värdefullt utan passade bra för brytning.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

Herr talman! Sven-Gösta Signell försöker nu klara sig ur problemet hur han skall få ekonomiska resurser till detta naturvårdsområde på Billingen genom att säga att området i Tiveden inte tillhör bara Skaraborgs län utan också andra län. Jag vill då påpeka att den årliga satsningen på naturvård i hela Sverige i år uppgår till 13 milj.kr. Bara Tiveden beräknas kosta kanske upp till 20 milj.kr. Sedan har man Hornborgasjön och Bjärsjöområdet.

Herr talman! Jag vill återkomma till vad Sven-Gösta Signell sade om att mitt inlägg andades negativism mot försvaret. Det är litet väl starkt av en socialdemokrat att tala om negativism från en moderat när det gäller försvaret. Jag erkände faktiskt i talarstolen att jag inte såg någon som helst anledning att inte tillgodose försvarets behov av mark i Skövde för utbildningsändamål. Men när det nu fanns möjlighet att ta i anspråk ett annat område, som inte var så värdefullt bl.a. ur livsmedelsproduktionssynpunkt, har jag föreslagit det alternativet. Det är i så fall min negativism på det här området. Att försvaret skall ha möjlighet att genomföra den militära utbildningen råder det inga delade meningar om, men när det finns alternativa lösningar skall man ta vara på dem och förlägga verksamheten där den gör minst skada. Informationen återkom Sven-Gösta Signell till. Jag kan bara säga att jag vet hur informationen har varit i Vretenområdet och att man när det gäller Bjärsjö har skickat ut personlig information till de berörda. Informationen har inte alltid gått fram, men det är möjligt att Skara och Falköpings kommuner har givit en något bättre information än vad Skövde kommun har gjort. Om det vet jag inte hela sanningen, men jag vet att informationen i Skövdeområdet har varit dålig. Södra Billingen är ju ändå södra Billingen, och uranbrytningen skulle väl inte ske bara inom ett litet område. Det var inte heller tänkt att brytningen skulle ske bara under jord utan också i dagbrott. Det är samma område och samma problem i båda fallen, och jag hoppas att Sven-Gösta Signell kommer att ha samma uppfattning och känsla för naturvård i fråga om uranbrytningen som han i dag har givit uttryck för när det gäller skjutfältet.

Herr talman! Försvarsutskottets betänkande 1978/79:9 behandlar också frågan om nytt skjutfält för Skövde garnison. Denna fråga har diskuterats under flera år och i hög grad engagerat den lokala befolkningen. Varje Nr 48 utökning av de militära övningsområdena innebär intrång i annan verksam Onsdagen den het, såväl jordoch skogsbruk som fritidsoch naturvård. Det är angeläget att 6 december 1978 detta intrång begränsas till vad som är absolut nödvändigt för försvarets behov. Det måste också i framtiden ske en bättre samordning och ett bättre samutnyttjande av de militära övningsoch skjutfälten. Vi har accepterat Bjärsjöalternativet under förutsättning att man tar hänsyn till områdets känslighet ur naturvårdssynpunkt. Gemensamt med företrädare för naturvårdsintressena bör man kunna nå lösningar så att intrånget blir så litet som möjligt. Kombinationen riskzon och naturvårdsreservat är ur ekonomisk synpunkt fördelaktig. Utskottet anför att det större Vretenalternativet genom intrång på värdefull åkermark har så stora nackdelar att det enligt utskottets mening bör avföras som orealistiskt. Även det förslag, Vreten mindre, som utskottets majoritet föreslår, berör i stor utsträckning god åkermark. Det rör sig här om 250 hektar åkermark, så bedömningen borde vara densamma i det fallet. Centern har såväl i kommunen som i länet sagt nej till ett skjutfält på Vreten. Vi anser att åkermarken inte skall tagas i anspråk för militära ändamål. Den skall bevaras för livsmedelsproduktion. Livsmedelssituationen i världen och behovet av produktionsunderlag för svensk livsmedelsproduktion motiverar att åkermarken utnyttjas för jordbruksändamål. Denna målsättning gör vi inte avkall på. Det ursprungliga förslaget Vreten, som sedan har benämnts Vreten större, omfattar 425 hektar åker och 1800 hektar skogsmark. Vreten mindre omfattar 250 hektar åker och 1 450 hektar skogsmark men är inte enbart en minskning av det ursprungliga förslaget utan tar också ny mark i anspråk. Det är en minskning inom Skövde kommun, men det tar ytterligare 375 hektar skogsmark i Falköpings kommun jämfört med Vreten större. Detta område på 375 hektar skogsmark berör ett 40-tal markägare inom Borgunda och Dala församlingar. Det är familjejordbruk som berörs, där skogsdelen är av avgörande betydelse för att ge sysselsättning och utkomst för sina brukare. I försvarsdepartementets skrift Så skaffar försvaret mark säger man ”att i fastighetsnämndens utredning ingår att träffa markägarna för att informera dem och höra deras syn på saken. Detta sker oavsett om markägarna är Någon sådan information eller något samråd har inte ägt rum med dessa markägare. De har inte kallats till markägarmöte eller erhållit någon direkt information från vare sig militära myndigheter eller fastighetsnämnden. De riktlinjer som försvarsdepartementet anger har inte här uppfyllts. Jag finner det mycket anmärkningsvärt om riksdagen kommer att besluta enligt Vreten mindre-alternativet utan att denna information har lämnats och utan att samråd har ägt rum med samtliga markägare. När det gäller beslut som direkt berör den enskildes sysselsättningsoch utkomstmöjligheter, så borde det väl ändå vara ett minimikrav att samråd ägt rum. Riksdagen kan fatta sådana beslut, men det kommer att minska 140 förtroendet för såväl riksdagen som den militära verksamheten inte bara i den bygd det drabbar. När vi på andra områden i vårt samhälle strävar efter att öka medbestämmande och samråd borde det vara självklart att det också skall ske när det gäller dessa ärenden. Jag vill ställa frågan till företrädarna för utskottsmajoriteten: Anser ni det tillfredsställande att ett riksdagsbeslut fattas utan att samråd har ägt rum med alla markägare? Denna fråga har tidigare ställts av Gunnar Björk i Gävle, men det har inte lämnats något svar på den än. En fråga också till Gunnar Richardson: Är detta ett bevis på folkpartiets närdemokrati? Vreten mindre omfattar inte bara, som Gunnar Richardson skriver i sin motion, västra delen av Vretens egendom. Det omfattar bl.a. också Finnstorp, ett bra familjejordbruk som är på 27 hektar åker och 20 hektar skog. På båda dessa gårdar har omfattande förbättringar och investeringar ägt rum under 1970-talet. Sammanlagt berörs ca 120 markägare. Skogen har, som jag tidigare framhållit, en stor betydelse när det gäller att ge utkomst och sysselsättning för de många lantbrukare som berörs. Skogsmarken är också av mycket god beskaffenhet. Att man skall anskaffa ersättningsmark till de lantbrukare som mot sin vilja tvingats avstå mark, så att de kan fortsätta sin verksamhet inom jordbruksnäringen, är ett mycket berättigat krav.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
Herr talman! Ingemar Hallenius frågar om det här är ett exempel på folkpartistisk närdemokrati. Jag vet inte om jag har anledning att i detalj granska hela beslutsprocessen. Vad vi menar med närdemokrati är detta att beslut skall fattas så nära de berörda människorna som möjligt. Det är ett ideal, men sedan vet vi också att det finns en viss fördelning av beslutsbefogenheter på olika politiska församlingar — kommunala församlingar, riksdag och liknande. Idealet är självfallet att den enskilda människans möjligheter att göra sin röst hörd inte kommer i konflikt med dessa beslutsbefogenheter. Ibland blir det så dess värre, ibland inte. Jag tycker att detta beslut inte är upprörande på det sättet. Däremot har jag beklagat att informationen kanske inte har varit den bästa.
Herr talman! Jag har ställt den frågan också därför att folkpartiets jordbruksråd i länet också har ställt ungefär samma fråga. Jag har inte fått något svar på frågan, och det finns många fler som vill ha svar.

Herr talman! Gunnar Björk i Gävle påstod tidigare i debatten att min reservation i försvarets fastighetsnämnd för det s.k. Homaalternativet på Gotland skulle vara det mest kostnadskrävande. Det är ett ganska djärvt påstående som inte heller bestyrktes i debatten. Det är nämligen en helt fri uppfinning av Gunnar Björk. Eftersom han har slungat ut påståendet vill jag för riksdagen till dess protokoll nämna något om vad som har hänt beträffande pansarövningsfältet på Gotland. Liksom när det gäller markfrågorna i Skövde har fastighetsnämnden att göra en utredning om den mark som lämpligen kan ställas till förfogande som militärt övningsfält. Det gör alltid fastighetshnämnden med mycket stor omsorg. Efter år av förberedelser, otaliga överläggningar, ständigt nya uppslag och utredningar, markägarsammanträden och allmänna bedömningar skall fastighetsnämnden ge regeringen ett förslag. Så har skett också när det gäller Gotland. Inför det slutliga ställningstagandet i fastighetsnämnden fanns det fyra förslag att ta ställning till. Två av dessa kunde med rätta betecknas som realistiska alternativ, nämligen områdena Martille och Homa. Därutöver fanns det två områden med i bedömningen, nämligen Slättflis och Väster Toftavägen. Inget av dessa båda senare uppslag var användbara. Slättflis hade både kommunen och länsstyrelsen bestämt avstyrkt med hänvisning till områdets betydelse för samhällsplaneringen. I fråga om Väster Toftavägen ansåg bl.a. chefen för armén att terrängen inte var framkomlig och att marken på sina håll inte var tillräckligt bärig för pansarvagnar. Ändå fick detta uppslag som bedömdes som militärt omöjligt ett förord, nämligen från Gunnar Björk i Gävle. Jag respekterar, herr talman, självfallet denna rätt för Gunnar Björk att företräda en uppfattning om hur de militära markfrågorna på Gotland lämpligen bör ordnas. Men jag kan inte avstå från att klarlägga hur vårdslös han är, när han helt fräckt påstår att mitt alternativ för ett pansarövningsfält på Gotland skulle vara det mest kostnadskrävande. Några sådana beräkningar finns nämligen inte i verkligheten.
Herr talman! Det var bra att Oskar Lindkvist tog upp detta med att fastighetsnämnden, innan den tar beslut, har gjort långa och noggranna utredningar. I fallet Skövde har inte fastighetsnämnden haft att ta ställning till den praxisöverenskommelse som Skövde kommun och de lokala militära myndigheterna har gjort. Det är alltså ett klart avsteg från just den praxis som Oskar Lindkvist åberopar och som han anser värdefull — och den uppfatt 142 ningen delar jag. Man har gjort ett avsteg när nu riksdagen tar ett beslut som När det sedan gäller markalternativen på Gotland så innebar Martille 570 Onsdagen den hektar, varav 190 hektar jordbruksmark. Homa innebar 760 hektar, varav 170 6 december 1978 hektar jordbruksmark. Oaktat vilket av dessa två alternativ man går på skall det ställas mot mitt förslag om i första hand Västertofta som innebar 430 hektar, varav 30 hektar jordbruksmark, eller Slättflis. Det säger sig självt att de två alternativen, som för det första är större totalt och för det andra innehåller 5-7 gånger mer jordbruksmark, måste bli dyrare. Oskar Lindkvist menar att det alternativ jag har förespråkat inte har någon förankring och skulle vara dåligt. Låt mig erinra om att länsstyrelsen och kommunen på Gotland och centrala personalorganisationer har stött dessa krav från socialdemokratiskt håll och centerhåll som finns i motionen av bl.a. Torsten Gustafsson i Stenkyrka. Låt mig också påpeka att en rad olika organisationer på Gotland har ansett att detta går att lösa, och jag tycker att man bör lita på personalorganisationerna i den här frågan. Enligt min mening är Västertoftaalternativet kopplat till Stora Homa-alternativet ett mycket bra och acceptabelt förslag som tar i anspråk ett minimum av jordbruksmark. Det är tydligt att vår inställning till frågan om jordbruksmark skiljer sig i avgörande omfattning. Min inställning är att vi skall vara försiktiga med att ta i anspråk jordbruksmark, men här har tydligen Oskar Lindkvist en annan inställning. Jag menar att Västertoftaalternativet på Gotland är ett bra alternativ som man från militärt håll får acceptera. CA:s normer får inte vara lag för riksdagen. De får vara ett riktmärke för de militära myndigheterna, men de militära myndigheterna kan inte få avgöra vilka beslut vi skall fatta här i riksdagen när det gäller markanspråken. I de frågorna måste vi få vara med och framföra våra allmänna synpunkter på förslagen.
Herr talman! Som kammarens ledamöter säkert uppmärksammade återkom inte Gunnar Björk i Gävle till att mitt alternativ skulle vara det dyraste av Gotlandsalternativen. Det finns nämligen andra alternativ än de som Gunnar Björk pläderat för i försvarets fastighetsnämnd, nämligen Martilleområdet. Jag har just inhämtat att man i en skrivelse som sänts till regeringen den 2 maj 1978 har gjort en översiktsberäkning för kostnaderna av Martillefältet. Man har därvid hamnat på en kostnad på approximativt 13,3 miljoner. I detta ligger stora kostnader i samband med fornlämningar av skilda slag som finns inom området och som man är mycket intresserad av att ta till vara. Jag vill säga till Gunnar Björk att jag inte är bunden vid chefens för armén normer. Men så mycket begriper jag att om man skall ha ett övningsfält för pansarvagnsövningar, så måste rimligen marken vara av sådan beskaffenhet att den är bärig för de pansarvagnar som skall användas vid övningarna. Så mycket har framgått av debatten, och det är därför Gunnar Björk står ensam när han i försvarets fastighetsnämnd förordar sitt alternativ. Jag är emellertid nöjd med Gunnar Björks inlägg så till vida att han inte 143 Nr 48 längre kan påstå — vilket han gjorde i förmiddags — att mitt alternativ skulle vara det mest kostnadskrävande av Gotlandsalternativen. Slutligen skulle jag vilja ställa en fråga till Gunnar Björk, som invalts i försvarets fastighetsnämnd efter regeringsskiftet 1976 — och det är utmärkt att det kommit fler riskdagsmän till nämnden. Om Gunnar Björk inte är nöjd med försvarets fastighetsnämnds handläggning av markägarfrågorna i Skövdefallet, varför har han då inte tagit upp detta i nämnden? Den frågan har riksdagen rätt att få besvarad.
Herr talman! När det gäller det sista som Oskar Lindkvist anförde vill jag säga att vi i Skövdefallet inte har diskuterat handläggningen. Vad vi tar upp i vår reservation är handläggningen av framför allt Remmenefallet. Handläggningen av principöverenskommelsen har inte diskuterats i fastighetsnämnden, och det vet också Oskar Lindkvist. Vad gäller kostnaderna har jag inte siffrorna i huvudet nu, men det vore märkligt om alternativen Martille och Homa, som omfattar 760 resp. 570 hektar mark med en stor andel jordbruksmark och som berör många fler människor, skulle vara billigare än Västertoftaalternativet som har ett mindre antal hektar mark och en mycket liten andel jordbruksmark. Låt mig också i anslutning till frågan om CA:s normer erinra om att de alternativ som tagits fram på Gotland, t.ex. Slättflisalternativet, har initierats av en person som var militär och som trodde att frågan kunde lösas utan att man var så strikt formell och beaktade CA:s normer. Även på militärt håll finns det sålunda de som förstår att den här frågan bör lösas utan att man tar i anspråk de största områdena.
Herr talman! Nu får vi för det första reda på att kritiken har riktats mot handläggningen av Remmeneärendet. Jag skall inte gå in på detta ärende, men jag var i tillfälle att följa senare delen av det. Jag har den uppfattningen att försvarets fastighetsnämnd i den frågan har haft en synnerligen god kontakt med markägarna. Man har inte varit överens, för det har varit ett mycket svårt ärende. Men mot försvarets fastighetsnämnds handläggning tror jag att det sakligt sett är mycket svårt att rikta någon kritik. För det andra: Vi hade, Gunnar Björk, principöverenskommelsen om Skövde när vi röstade i försvarets fastighetsnämnd. För det tredje: Jag diskuterar inte alternativet Väster Toftavägen på Gotland. För mig är detta inte något realistiskt alternativ. Jag diskuterar jämförelsen mellan kostnaden för Martillealternativet och kostnaden för Homaalternativet. Här existerar i verkligheten ingen skillnad.
Herr talman! Den principöverenskommelse som vi diskuterar när det gäller Skövde är ju den överenskommelse som har träffats nu under de senaste 14 144 dagarna. Den har vi ju inte haft tillgång till i fastighetsnämnden. Då det gäller Martille och Homa hävdar jag bestämt att Väster Toftavägen är ett acceptabelt alternativ. Att då göra en jämförelse bara mellan Martille och Homa är för mig helt orimligt.

Herr talman! Det är sällan frågor som tas upp i en motion får en så allsidig belysning och en så seriös behandling som motionerna i denna fråga har fått i socialutskottets betänkande nr 18. Men det kanske beror på att den nye socialministern har en motion i frågan. En aldrig så positiv behandling för emellertid inte problemen närmare en lösning, om utskottets slutsats — som i det här fallet — utmynnar i ett klart avslag på motionerna. De frågor som motionerna tar upp är verkligen angelägna, det kan faktiskt röra sig om liv eller död för de berörda. De rör också ett stort antal människor varje år. Årligen drabbas ca 3 600 kvinnor av bröstcancer och ca 40 96 av fallen får dödlig utgång. Eftersom orsaken till bröstcancer inte är känd, finns inte heller f. n. möjligheten till förebyggande åtgärder. Däremot vet man en del om vilka kvinnor som är i riskzonen. För att minska dödligheten i denna sjukdom och minska onödigt lidande för dem som drabbas återstår endast det som vi tagit upp i vår motion, möjligheter till tidigare upptäckt av tumörer. En tidig diagnostik är viktig, eftersom det finns ett klart samband mellan upptäckten av en tumör och behandlingsresultatet. Av alla kända undersökningsmetoder är mammografitekniken den klart överlägsna. Det framgår också av socialstyrelsens remissyttrande: ”Med mammografitekniken finns nu en väl utprövad metod som fyller högt ställda krav på förmåga att med god säkerhet påvisa förekomst av även små cancertumörer i bröstkörtlar. Den kan dock missa en del, även större tumörformer. Den är klart överlägsen manuell undersökning av brösten när det gäller små tumörer, även när sistnämnda Nr 48 cancerundersökning görs av vältränad medicinalpersonal. Den är således den hittills klart effektivaste metoden för att påvisa brösteancertumörer som är små och därigenom troligen i relativt tidigt utvecklingsstadium. Den är inte särskilt besvärande för kvinnan. Kostnaden för en undersökning vid optimalt utnyttjande av utrustning och personalresurser är måttliga. Genom den tekniska utvecklingen är numera stråldosen låg vid mammografiundersökning varför riskerna för den enskilda kvinnan för skadliga biverkningar är mycket små även vid upprepade undersökningar.” Man kan ställa frågan om man över huvud taget kan hitta en bättre och säkrare undersökningsmetod. I min fackliga verksamhet har jag kontakt med många kvinnor som befinner sig i den kända riskzonen. Jag får även direkt kontakt med drabbade medlemmar då en bröstcanceroperation ofta leder till arbetsomplacering — de kan inte fortsäta med de tunga jobbet. Detta var också anledningen till att den här motionen väcktes. Jag kan hänvisa till två fall helt nyligen, där vederbörande själv sökt läkare, den ena vid upprepade tillfällen, och påpekat knölar i bröstet efter s.k. självundersökning. Läkarna hävdade att det var ofarligt och att ingen behandling behövdes. I det ena fallet fördröjdes operationen över ett år, i det andra fallet åtta månader. Det ledde i de här fallen till onödigt stora operationsingrepp, ökat lidande och en oviss utgång. Det blir en dubbel psykisk påfrestning för de sjuka som drabbas på detta sätt. Trots att de sökt läkare med misstanke om en tumör har de inte fått en tillfredsställande kontroll av sin misstanke. Läkarna är också helt på det klara med detta och har själva tagit upp frågan i Läkartidningen. De föreslår att särskilda brösttumörmottagningar inrättas, så att riskerna för fördröjd behandling minskar. Undersökningar visar att var femte kvinna med bröstcancer som Radiumhemmet tog emot för behandling våren 1977 tidigare hade sökt läkare för symtom från brösten utan att cancern hade upptäckts. De sju stockholmsläkarna säger i Läkartidningen vidare att de 33 fallen antagligen är ett minimivärde, eftersom varken de patienter med diffusa besvär eller de som rutinmässigt undersöks utan symtom från brösten och som tidigare visat sig ha bröstcancer finns med i statistiken. Tidigare undersökningar har visat — det framgår också av socialstyrelsens utlåtande — att även läkare som är vana att ställa diagnos på bröstcancer tar fel var fjärde till var femte gång. Av Läkaresällskapets uttalande framgår att resultatet av bröstcancerbehandling är starkt korrelerat till tumörsjukdomens stadium då diagnosen ställs, dvs. till primärtumörens storlek och graden av spridning till lymfkörtelregionerna. Patienter med små tumörer utan spridning till lymfkörtlarna i armhålan har efter behandling nästan samma överlevnad som en normalpopulation, medan patienter med större tumörer och/eller spridning till armhålan löper en betydande risk för återfall. Det är inte svårt att förstå hur det känns för de drabbade som sökt läkare på eget initiativ utan att få erforderlig behandling på grund av brister i de 148 undersökningsmetoder som används. Av egen erfarenhet kan jag intyga att de undersökningar som görs vid en allmän hälsokontroll är helt otillräckliga för att upptäcka en bröstcancer. Med den konventionella behandling, operation plus strålbehandling, som används i dag har man inte kommit särskilt långt i fråga om följdverkningarna eller nedbringandet av dödligheten. Det är lika många kvinnor som dör i bröstcancer — ca 1 400 varje år — som det antal människor som omkommer i trafikolyckor. Det satsas inte heller särskilt mycket på forskning på detta område, varför några stora framsteg inom behandlingsområdet inte är att förvänta inom den närmaste tiden. I dag är därför för den behandlingsmetod som används en tidigare upptäckt av bröstcancern avgörande; det är alla berörda eniga om. Det är därför illavarslande att Landstingsförbundet inte har gjort någon medicinsk bedömning av motionärernas förslag utan begränsat sitt yttrande till frågor som påverkar sjukvårdshuvudmännens verksamhet. Det är omöjligt att acceptera kostnadsaspekten som enda avgörande faktor i den här frågan. Verksamhet i förebyggande syfte är oftast lönsam i alla sjukvårdssammanhang. Minskning av antalet vårddagar är exempelvis en viktig del i sjukvårdens ekonomiska planering. En tidigare behandling av bröstcancer ger det resultatet. F. ö. får inte möjligheten att minska människors lidande avgöras med kostnadsskäl. Socialstyrelsen har ju också i sitt uttalande sagt att kostnaderna för en sådan undersökning är måttliga. Vad vi vill med vår motion är att kvinnor som känner sig oroliga skall kunna utan remiss och tidsbeställning få en undersökning som de kan lita på och som ger ett snabbt besked. En mammografiapparat för bröströntgen kostar en struntsumma i jämförelse med de pengar som vissa anser vara nödvändiga för exempelvis vårt försvar. Jämförelsen kan göras med det som f.n. är aktuellt: kostnaden för flygplan för militära ändamål. Vi vill också ha riktade hälsoundersökningar för de speciella riskgrupper som vi känner till. Vi är kritiska till att enbart lita på de självundersökningar som det nu görs kampanj för. De kan tvärtom bli farliga, om man enbart förlitar sig på dem. Det behövs inte heller, som utskottet säger, ytterligare utvärderingar av försök. Det är möjligt att metoden kan förbättras, men redan nu finns en samstämmighet om de små risker som denna undersökningsmetod ger. Det är sagt från läkarhåll att risken för skador av den begränsade stråldosen inte är större än risken av att röka en cigarrett i månaden. Den slutsats som har dragits av fyra års hälsokontroller i Gävleborgs län är att hälsoundersökningar med röntgenmetod som ger mycket låga stråldoser är det säkraste sättet att upptäcka bröstcancer så tidigt att kvinnan kan botas helt. Hälsoprogram som enbart lär kvinnan att undersöka brösten själv kan däremot aldrig ge några större förbättringar av behandlingschanserna. Man kan inte heller i den här frågan komma ifrån misstanken att det har en viss betydelse att det är enbart kvinnor det handlar om. Med hänvisning till vad jag anfört och inte minst med hänsyn till det stora antal kvinnor som varje år drabbas av denna sjukdom och dess följder yrkar jag bifall till motionen 352.
Herr talman! Fru Nordlander vitsordade att utskottet tagit allvarligt på den här frågan, och det är onekligen en allvarlig fråga. Vi har låtit den expertis som finns i landet yttra sig: socialstyrelsen, Läkaresällskapet och som sjukvårdens huvudman Landstingsförbundet. De yttrandena har vi strukit under, och jag vill betona vikten av att man så snart som det över huvud taget går bygger ut denna verksamhet. Det är närmast landstingen det berör, och såvitt jag vet finns det ett positivt intresse inom de flesta landsting för att bygga ut den här verksamheten. Läkaresällskapet har gett en liten varning i sitt yttrande och sagt att stråldosen kan ha sina farliga effekter. Utifrån den utgångspunkten vill Läkaresällskapet att försöksverksamheten i Kopparbergs och Östergötlands län skall avvaktas. Och jag tycker nog det är rimligt att så sker. Vi har inte kunnat tillstyrka motionen, men vi stryker under med all kraft att det här är en angelägenhet som vi är lika måna som fru Nordlander om att försöka hävda. Och jag är övertygad om att landstingen kommer att se till att mammografin byggs ut över hela landet så fort som möjligt. När fru Nordlander säger att kostnadsaspekterna inte får vara avgörande vill jag säga: Det är helt klart. Och det kan inte vara några stora kostnader i det här fallet. Men det är alltså en avvägning som måste göras med hänsyn till strålningen. Jag hoppas som sagt att vi kan vara överens om att den här frågan måste lösas. Tankarna som ligger bakom motionen är värda all respekt, och med hänsyn till utskottets yttrande, som är positivt så långt man över huvud taget kan begära, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag sade i mitt anförande att frågan var mycket positivt och seriöst behandlad. Men det räcker liksom inte om detta inte för frågan närmare en lösning. I fråga om riskerna med den strålning som används har jag kunnat läsa ut av alla artiklar att den nya metod med bara en röntgenbild som används ger mycket små stråldoser och att det därmed inte finns några sådana risker som det talats om här. Jag talade också om att man inte var så benägen att satsa pengar på kvinnor. Om detta skriver Bengt Lundgren, överläkare på Gävle lasarett, i en artikel i Läkartidningen: Om fler läkare varit kvinnor skulle diagnos och behandling av bröstcancer sannolikt ha haft en mer framträdande plats, särskilt inom röntgendiagnostiken. Nu tar andra och ofta mer eller mindre överflödiga röntgenundersökningar orimligt stor plats i röntgenavdelningarnas arbetsrutin, trots att bröströntgen ger bästa chansen att upptäcka bröstcancer i så god tid att patienten kan räddas. Det visar att om man i andra fall, där det t.o.m. är onödigt, använder röntgen, så kan det i det här fallet inte innebära några större risker att röntga. universitet, Lars Björk, som också är överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset, Nr 48 betecknar det som märkligt och oförsvarligt att man inte kan erbjuda röntgenundersökning åt alla kvinnor som söker för bröstsymtom. Han framhåller också att resurskraven är jämförelsevis blygsamma och att en apparatur för 150 000 kr. per enhet med alla tillbehör och två utbildade röntgenologer för att sköta den är vad man behöver i det här fallet. Vi menar att detta är en kostnad som man inte behöver ens resonera om. Det är nämligen inte bara så att brösteancerfallen ökar, utan sjukdomen drabbar också allt längre ner i åldrarna. Från Karolinska sjukhuset redovisas flera fall under 30 år. Vi vet att om cancern upptäcks sent får operationen och de efterföljande strålbehandlingarna oftast invalidiserande verkan och ändå är överlevnadschansen mycket dålig. Det måste då vara ett oeftergivligt krav att kvinnorna får tillgång till den bästa undersökningsmetod som man nu känner till, och det är just mammografin.
Herr talman! Jag är fortfarande överens med fru Nordlander om att vi skall göra vad som över huvud taget går att göra. Men man kan naturligtvis inte med utgångspunkt i en enskild artikelförfattares uttalanden säga att det inte finns några risker. Läkaresällskapet understryker visserligen i sitt yttrande att det nya systemet är mindre skadligt än det tidigare, men så länge det över huvud taget finns risker måste man avvakta, innan man tar det slutliga steget. Jag säger vidare att detta är landstingens uppgift. Det är landstingen som måste bygga ut den här verksamheten så snabbt det går. Där kan både fru Nordlander, jag själv och andra som tillhör landstingen och är politiskt verksamma försöka driva på dem som har huvudansvaret. Det finns, såvitt jag vet, inget motstånd från landstingens sida, utan de är säkerligen beredda att göra sitt bästa i det här fallet. Men innan man ger ett generellt besked måste man vara på den säkra sidan när det gäller skadeverkningarna. Och, fru Nordlander, om det finns den minsta misstanke om bröstcancer finns det säkerligen ingen läkare som låter bli att använda sig av röntgenundersökningar. Det är inte där problemet ligger. Viär, som sagt, överens i huvudsak. Men att inte utskottet har kunnat gå på fru Nordlanders motion beror på att Läkaresällskapets yttrande inte är riktigt entydigt och att man bör sätta säkerheten främst, innan man tar det slutliga beslutet.
Herr talman! Men, Göran Karlsson, måste man inte vid bedömningen ställa riskerna med röntgenundersökningarna mot de behandlingsresultat som man sedan får? Mediciner har ju alltid biverkningar av olika slag, men man gör ju den bedömningen att det i vissa fall är nödvändigt att ta biverkningarna för att bota den sjukdom som det är fråga om. Sedan säger Göran Karlsson att läkarna inte underlåter att göra röntgenundersökningar. Men det är ju så att sjukhusen inte alltid har den här 151 Nr 48 utrustningen. I jag tror det var 133 fall där kvinnorna själva sökt för misstänkt cancer har läkarna missat att ställa diagnos på grund av att de inte haft tillgång till denna röntgenmetod. Om man inte använder denna metod missar man vart fjärde eller vart femte fall när kvinnor själva söker läkare på grund av egna misstankar om att de har bröstcancer. Det finns för resten en doktorsavhandling där dessa frågor tas upp. Där sägs att bara tanken att man kan hitta en förändring skrämmer en del kvinnor. De är rädda för att över huvud taget gå till läkare. Men om de visste att det fanns möjlighet att gå till en undersökning utan anmälan eller remiss skulle det vara lättare för dem.
Herr talman! Det finns ingen anledning att fortsätta debatten, eftersom fru Nordlander och jag är rörande överens. Men det är inte riksdagen som bygger ut vår sjukvård utan landstingen. Det är bl.a. därför som ett beslut i riksdagen inte kan bli avgörande för hur landstingen skall handla.
: Herr talman! Skillnaden är att jag vill se ett resultat, inte bara en positiv inställning.

Herr talman! Det är med tillfredsställelse man tar del av detta betänkande, vars förslag innebär ett bifall till bl.a. den motion som jag och sju kamrater här i kammaren, vilka tillhör Svenska byggnadsarbetareförbundet, har väckt med krav om att åtgärder skall vidtas i syfte att i gymnasieskolan starta försöksverksamhet med maskinförarutbildning inom byggnadsoch anläggningsfacken. Frågan om utbildning av maskinförare inom byggnadsoch anläggningssektorn i gymnasieskolan har varit aktuell under många år. Maskinförarutbildningskommittén , bakom vilken står 22 organisationer representerande arbetstagare, arbetsgivare, statliga verk, kommunförbunden, armén m.fl., framlade sitt förslag till utbildningsprogram för förare av byggoch skogsmaskiner redan 1974. Det är ingen tvekan om att behovet av utbildning av förarna av maskinerna på byggoch anläggningsarbetsplatserna är stort. Maskinerna representerar i dag stora investeringsvärden. Både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt blir det därför betydelsefullt att maskinerna handhas och underhålls på ett kompetent sätt. En bra utbildning ger förarna denna kompetens. Samtidigt medför ett felaktigt handhavande av maskinerna betydande olycksfallrisker såväl för föraren själv som för övriga personer på arbetsplatsen. Det finns tyvärr många exempel på olyckor, också med dödlig utgång, som till en del kan hänföras till förarens bristande yrkeskunnighet. En bra utbildning av förarna minskar alltså riskerna på arbetsplatserna. Till detta kommer att arbetsmiljölagen nu kräver att förare av maskin skall vara väl förtrogen med sin uppgift. Det är arbetsgivarens skyldighet att tillse att så är fallet. Nr 48 För att komma till rätta med problemen och för att kunna motsvara de krav Onsdagen den som arbetsmarknad, arbetssäkerhet och arbetsgivare ställer på utbildade maskinförare är det nödvändigt att maskinförarutbildning införs i gymna 6 december 1978 R & ; ä sieskolan. Jag är övertygad om att det kommer att bli en attraktiv Hasleskolan ER så att försöksverksamheten kan komma i gång under nästkommande F Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Personligen är jag mycket glad att vi i dag kommit så långt att vi nu beslutar om en försöksverksamhet på maskinförarutbildningens område. Det är en fråga som jag drivit ända sedan jag kom till riksdagen — så låt mig nu uttrycka min stora glädje över att vi i dag har kommit till beslutet att förorda en försöksverksamhet, om än begränsad. Med den ökade mekaniseringen har det vuxit fram en stor maskinförarkår, med snabbt växande krav på ett allt bättre yrkeskunnande, men utbildningen har varit av mycket varierande volym och kvalitet. Med hänsyn till den nyckelposition maskinförarna intar i det moderna samhället är det nödvändigt att en utbildning även för dem prioriteras, även om man i många sammanhang hävdat att det är förenat med stora kostnader på grund av att ”läromedlen”, i detta fall maskinerna, är så kostsamma. Men utbildningar som det finns behov av och som är attraktiva måste ges prioritet och får inte eftersättas därför att de är svårstartade och kostnadskrävande. Man har här en möjlighet att i befintliga skogsbruksskolor effektivt utnyttja redan gjorda investeringar på maskinparkens område. Jag tror också att jag i detta ärende vågar göra mig till tolk för maskinförarutbildningskommittén, MUK, med dess sammanlagt 21 myndigheter, arbetstagaroch arbetsgivarorganisationer, som — med gemensamma intressen när det gäller förbättrad yrkesutbildning för blivande förare av byggoch skogsmaskiner — säkert hälsar utbildningsutskottets ställningstagande med stor tillfredsställelse. Utskottet har inte förordat någon försöksort. Jag har i min motion hävdat att Ljusdals kommun med skogsbruksskola i anslutning till gymnasieskolan bör vara en mycket lämplig utbildningsort. Även Ljusdals kommun och Gävleborgs läns landsting har funnit att goda förutsättningar finns för en försöksverksamhet med skogsmaskinförarutbildning i Ljusdal. Min nästa åtgärd i detta ärende kommer att vara att med kraft försöka få försöksverksamheten förlagd till Ljusdals kommun. Herr talman! Jag har inget yrkande, utan instämmer i dag i utbildningsutskottets förslag och anser därmed att jag kommit en god bit på väg.

Herr talman! Fyra motioner är väckta i det här ärendet. I ett par vill man att riksdagen skall ta ställning till en viss bestämd ort där maskinförarutbildning skall bedrivas, medan man i någon uttalar önskemål om att få en utbildning över huvud taget till stånd. Utskottet har varit på besök på ett par av de platser som har nämnts — både Bräcke och Ljusdal — och haft samtal med en rad företrädare för alla de intressen som finns i det här sammanhanget. Vi har funnit att skäl talar för att en försöksverksamhet, om än i begränsad omfettning, bör komma till stånd på detta viktiga område. På skogssidan finns redan utbildning, företrädesvis inom landstingens skogsbruksskolor, medan den på byggoch anläggningssidan är mera sparsamt förekommande. Det är mot denna bakgrund ett enhälligt utbildningsutskott nu föreslår att regeringen skall se på saken.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

Herr talman! I propositionen 1978 79 för att staten den 1 januari 1979 skall kunna förvärva aktierna i Nora Bergslags Järnvägs AB.

En särskild utredningsman tillsattes. Han fick i uppgift att undersöka dessa frågor och förhandla med Nora Bergslags Järnvägs AB. Den utredningen har givit vid handen att järnvägsverksamheten kan inskränkas men att en viss trafikförsörjning framför allt beträffande tyngre gods för industrierna i området bör finnas kvar i framtiden på delar av järnvägsområdet.

Vi socialdemokrater har inte velat motsätta oss att staten i detta läge övertar aktierna i Nora Bergslags Järnvägs AB och att samhället därmed också garanterar en fortsatt drift för de delar av järnvägsområdet som föreslås i denna proposition. Men vad vi reagerar mot är att staten, när staten av sysselsättningsmässiga samt av regionalpolitiska och trafikpolitiska skäl går in och tar över en förlustbringande verksamhet med ett kapitaliserat förlustvärde på 15 milj.kr., skall betala det nominella värdet av aktierna, i detta fall 4 milj.kr. Det hade varit rimligt att Nora Bergslags Järnvägs AB hade fått en krona för att staten tar hand om ansvaret och de ekonomiska förlusterna. Vi har emellertid inte i detta läge kunnat gå emot propositionen, eftersom det är angeläget från sysselsättningssynpunkt och av trafikpolitiska skälatt vi accepterar det framlagda förslaget. Vi har dock i ett särskilt yttrande fogat till trafikutskottets betänkande givit uttryck för att vi tycker att det är en dålig förhandlingsöverenskommelse från statens synpunkt och att staten betalar alldeles för mycket pengar till Broströms Rederi AB.

Herr talman! Kurt Hugosson gav i inledningsskedet av sitt anförande en saklig beskrivning av de förhållanden som ligger till grund för att utskottet nu tillstyrker ett statligt övertagande av Nora Bergslags Järnvägs AB. Men han glömde att tala om att de tillgångar som finns i det företag som staten nu skall överta för 4 milj.kr. av ägarna själva har värderats till 14 milj.kr. och av den opartiske utredningsman som regeringen tillkallat värderats till 11 milj.kr. Det är ganska upprörande att Kurt Hugosson tycker att statens sparsamhet skall drivas därhän att man konfiskerar enskildas eller företags egendom. Nog är det väl rimligt att företaget får ersättning för en tillgång så stor som det här är fråga om, så mycket mer som det gäller ett företag i starkt behov av omedelbar hjälp. Vi behandlar i en annan proposition stöd till rederinäringen. Då skall detta företag få ungefär 330 milj.kr. i stöd av staten. Det vore inte snyggt om vi gav med ena handen och tog tillbaka med den andra. Man kan inte heller föra ett sådant resonemang som Kurt Hugosson här för, nämligen att det gäller ett förlustvärde på 15 milj.kr. Vad staten tänker göra med den egendom som den förvärvar berör väl inte den nuvarande ägaren. Sanningen är ju att staten åtar sig att driva järnvägen vidare, därför att järnvägen utför en samhällsekonomisk nyttighet. Men företagsägaren har inte att göra med vad som inträffar i framtiden med det företag som han avhänder sig. Kurt Hugosson talar alltså om avkastningsvärdet. Det är lika med noll, det håller jag med om. Men tillgångarna, substansvärdet i företaget, ”slaktvärdet”, är alltså 11 milj.kr. För det skall vi ge fyra miljoner, och jag tycker att detta är rimligt. Hade staten inte övertagit företaget, så hade ju ägarna, 156 Broströmkoncernen, kunnat sälja ut lok, vagnar, skenor, hus och andra tillgångar. När företaget är i en sådan besvärlig ekonomisk situation som det är, så är det verkligen för mycket begärt att staten här skall roffa åt sig egendom.
Herr talman! Jag har inte gjort mig till talesman för någon form av konfiskation. Det som riksdagen nu om några minuter kommer att besluta om är en konfiskation av ett privatföretags förluster. Jag måste få läsa upp för Rolf Clarkson vad som står i propositionen: ”Vid ett statsförvärv på angivet sätt överflyttas från överlåtelsedagen den med koncessionen för järnvägen förenade trafikeringsplikten indirekt på staten. Staten övertar därmed också det yttersta ekonomiska ansvaret för driften.

Jag tycker att detta är i kraftigaste laget, och jag kan inte komma ifrån en misstanke att det är något av en avbetalning till det privata företag som varit frikostigt med valanslag till vissa borgerliga partier.

Herr talman! Kurt Hugosson gör med det senaste inlägget debatten otrevlig. Det är inte alls några sådana synpunkter som dikterar vårt uppträdande utan den rimliga rättsuppfattningen att en sak skall betalas det den är värd. Här är det faktiskt så att hade företaget nu bestämt sig för att lägga ner eller köra i botten och gå i konkurs, så hade i alla fall anläggningarna funnits kvar och kunnat skiftas ut. Staten övertar tillgångar som är värda minst 11 milj.kr. till ett pris av 4 milj.kr., och det får anses vara ur statens synpunkt en mycket god affär, även om förvärvet är förbundet med att man i framtiden av samhällsekonomiska skäl tänker fortsätta driften. Jag tycker att det är tråkigt att Kurt Hugosson inte är mera skall vi säga opartisk i detta ärende än vad han är, utan i stället insinuerar att vi skulle bedöma saken på ett mycket skevt och egendomligt sätt. Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 6 behandlas en proposition som förutvarande kommunikationsministern Bo Turesson aviserade vid ett anförande i kammaren i maj månad i år. Förslaget innebär att de särskilda passageavgifterna för Väneroch Maälartrafiken slopas. Det innebär att kanalavgifterna, som är det vanliga uttrycket, i Trollhätte och Södertälje kanaler försvinner från nyåret vad gäller fraktfarten. Som företrädare för Värmland vill jag uttrycka stor tillfredsställelse med regeringsförslaget, som följs av utskottet. Det innebär för Vänersjöfartens del att det uppnås en större likvärdighet i förhållandet mellan kostnaderna för trafiken på Vänerhamnar och kusthamnarna i vårt land. Detta kommer förhoppningsvis också näringslivet i Värmland och runt Vänern till del, så att kostnaderna för sjötransporter blir gynnsammare än vad de hittills varit. Detta har hela tiden varit en strävan hos förutvarande kommunikationsministern och den borgerliga trepartiregeringen. På förslag av trepartiregeringen infördes fr.o.m. i år ett nytt system för de statliga sjöfartsavgifterna. Systemet har kommit att innebära en mycket omfattande avgiftsutjämning inom ramen för total kostnadstäckning. Här kommer Vänersjöfarten i ett gynnsammare läge än tidigare genom att de särskilda passageavgifterna i Trollhätte kanal reducerats i rätt betydande omfattning. Det finns ett starkt regionalpolitiskt motiv för detta, och dåvarande kommunikationsministern Bo Turesson gav tydligt uttryck åt sin vilja att skapa gynnsammare betingelser för Vänersjöfarten och därmed för näringslivet i Värmland och runt Vänern. Bo Turesson framhöll att den reducering av kanalavgifterna som han då föreslog var ett första steg på vägen och att det nya systemet skulle prövas under det här året. När sedan riksdagen i maj i år behandlade motionsförslag om slopande av kanalavgifterna — eller de särskilda passageavgifterna som det formellt heter — utlovade Bo Turesson att han före årets slut skulle förelägga riksdagen en proposition om fullständigt slopande av dessa avgifter. Innan trepartiregeringen och Bo Turesson lämnade kanslihuset hade man hunnit göra propositionen klar, och nuvarande kommunikationsministern har följaktligen effektuerat trepartiregeringens förslag när man lagt propositionen på riksdagens bord. Detta är tacknämligt. För Vänersjöfartens del innebär det hela en kostnadsminskning på ca 16 milj.kr. per år, om man inkluderar den reducering av avgifterna som trepartiregeringen företog redan för innevarande år. Vidare kommer Vänerns seglationsstyrelse att få kompensation för det Nr 48 inkomstbortfall som följer av slopandet av kanalavgifterna. Seglationsstyrelsen har hittills fått en krona per ton gods för att täcka sina kostnader för farledsverksamheten. Herr talman! Jag vill med detta uttala stor tillfredsställelse över det förslag som föreligger och som Bo Turesson och den förutvarande trepartiregeringen arbetat fram till glädje för Värmland och Vänersjöfarten samt även de andra länen vid Vänern.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

Herr talman! Efter Göthe Knutsons lovsång till den borgerliga trepartiregeringen måste jag lämna en liten historik över bakgrunden till det hela. För det första: I januari 1974 motionerade vi för första gången om att stöd i en eller annan form skulle utgå till Vänersjöfarten. Det var en s.k. fempartimotion, och bland undertecknarna fanns det riksdagsledamöter, inkl. talmän, från Vänerland med omnejd. Bakgrunden var följande: Först och främst: Det transportstöd som inrättades år 1971 var ett utomordentligt efterlängtat regionalpolitiskt instrument. Propositionen utgick från den fundamentala riktigheten att konkurrensförhållandena mellan olika trafikgrenar inte skulle få rubbas genom transportstödet. Vi motionärer ansåg med full rätt, och med stöd från flera håll, att trafiken på Vänern missgynnats. Det fanns en rad instanser som kunde dokumentera våra farhågor. Därför, herr talman, är dagens beslut historiskt på så sätt att vi nu äntligen kan säga att vi har fått rätt i vår tidigare argumentation. Vi motionärer vann inte gehör första året, alltså år 1974, men vi återkom träget till kommande riksdag och krävde i första hand en utredning. Efter många och långa turer bifölls motionen, och den hänvisades så småningom till den trafikpolitiska utredningen med tilläggsdirektiv från den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Utredningen ansåg att stöd borde utgå och menade att våra motionskrav var berättigade. Utredningens förslag remissbehandlades, och den dåvarande borgerliga regeringen framlade för riksdagen en proposition som till viss del — men inte helt — tillmötesgick oss motionärer. Vid utskottsoch riksdagsbehandlingen ansåg vi socialdemokrater oss fortfarande inte helt nöjda, och i en sreservation fanns förslag om en annan finansieringsform, som skulle täcka insjöfartens merkostnader. Herr talman! Jag har velat lämna den här historiken. Alla vet att utredningar och byråkratin mal långsamt, alltför långsamt, men detta är bakgrunden. Vid voteringen i ärendet vid den förra riksdagsbehandlingen vann den borgerliga majoriteten, och vår s-reservation vann icke gehör. Dåvarande kommunikationsministern — hårt pressad av s-oppositionen — lovade då att återkomma till innevarande riksmöte med förslag om att de särskilda passageavgifterna skulle tas bort. I efterhand kan vi helt kort konstatera att Vänersjöfarten nu ges full rättvisa 159 och att det förslag som är lagt kan betecknas som helt tillfredsställande. Kanalavgifternas slopande och att seglationsavgifter ersätts med farledsvaruavgifter för förlängda distanser är för Vänersjöfarten av stor betydelse. Regionalpolitiskt sett betyder det lättnader för sjöfartsnäringen och övriga näringslivet. Rimligen bör en ökad trafikvolym på Vänern bli följden av dagens riksdagsbeslut, vilket i sin tur innebär att vi får mindre trängsel av långtradare och andra fordon på våra starkt trafikerade vägar. Från samhällssynpunkt är det en riktig och angelägen satsning som nu förverkligas inom kort. Dessa frågor känner vi väl igen från tidigare riksdagsdebatter. För det andra: Det finns ytterligare en bakgrund. I september 1971 lade den dåvarande socialdemokratiska regeringen fram ett förslag till riksdagen om en utbyggnad av Trollhätte kanal. Kanalen skulle efter utbyggnad medge passage av fartyg med ett djupgående av 5,3 m mot tidigare 4,6 m. De samhälleliga kostnaderna, inkl. hamnarna, torde i runt tal uppgå till inte mindre än drygt 300 milj.kr. Den satsningen var riktig och nödvändig. I dag kan vi konstatera att Vänerlands utskeppningsmöjligheter till fftämmande hamnar har vidgats och förbättrats. Behovet av en ändring av förutvarande bestämmelser när det gäller passageavgifterna accentuerades ytterligare genom utbyggnaden av Trollhätte kanal och stationeringen av fast isbrytare i Vänern. Med garantier för sjöfart året runt och slopandet av förutvarande avgifter bör företaget i ökad omfattning satsa på Vänersjöfarten. I initialskedet fanns det mer eller mindre uttalade hotelser från bl.a. Uddeholms AB och Billeruds AB att man kunde dra bort alla transporter från Vänern om inte nödvändiga satsningar gjordes, bl.a. en fördjupning av Trollhätte kanal. Sju år senare får vi, herr talman, hoppas att den nya koncernledningen inser nyttan av att frakta sina produkter på vårt innanhav. Herr talman! Efter alla dåliga nyheter och rubriker om företagsnedläggningar och inskränkningar i driften är detta en av de få positiva nyheter vi värmlänningar kan få oss till livs — inte bara värmlänningar utan alla andra som bor runt Vänerhav. I en framtid kan vi säkert skörda frukterna av utbyggnaden av Trollhätte kanal — något som vi motionärer förutsåg när vi i januari månad 1974 för första gången aktualiserade frågan i riksdagen. Samtliga berörda parter i Vänerland med omnejd kan kort och gott säga att när det gällde och gäller slopandet av särskilda passageavgifter för Vänertrafiken nådde vi, herr talman, ända fram! Jag yrkar bifall till regeringens proposition 1978/79:24.
Herr talman! Magnus Persson gick inte oväntat tillbaka till januari 1974, då man lämnade fram en fempartimotion. Det är alldeles riktigt att det var en angelägen sak som motionärerna tog upp.

Man hade inte behövt ta så lång tid på sig. Men det var en socialdemokratisk regering som satt under dessa år. Det är bra att man nu kommit så här långt. Den borgerliga trepartiregeringen genomförde vad bl.a. Magnus Persson stred för. Magnus Persson pekar också på de ofta dystra nyheter som vi möter i Värmland i dessa dagar. Jag instämmer helt med honom i hans förhoppningar om att det måtte bli flera ljusa nyheter, positiva ting som händer. Det som regeringen nu föreslagit och som vi kan gå till beslut om är verkligen en god sak för framtiden.
Herr talman! Göthe Knutson går tillbaka till sin historik. Jag sade inledningsvis att det var en fempartimotion som väcktes i januari 1974. I de flesta fall, herr talman, föregås motioner av utredningar. Det är helt riktigt att det vid detta tillfälle fanns en socialdemokratisk majoritet, men från oppositionens sida ansåg man att frågan borde utredas, vilket nu har skett. Det har varit många turer i ärendet, och självfallet kan man beklaga att utredningens förslag kommer så sent. Men bättre sent än aldrig. Sedan vill jag säga till herr Knutson att under den tid som socialdemokraterna var i regeringsställning lämnades många positiva besked. Tyvärr, herr talman, har den borgerliga regeringen haft en mörk tid under de två år den suttit i regeringsställning. Det har funnits få ljuspunkter, men det är klart att i slutskedet måste ett och annat positivt besked komma, vilket jag, herr talman, också sade inledningsvis.
Herr talman! Eftersom jag råkar sitta i bänken bakom Magnus Persson och inte vill tala bakom hans rygg går jag upp i talarstolen, även om jag skall fatta mig kort. Jag delar fortfarande Magnus Perssons förhoppningar om att Värmlands län, från vilket vi båda kommer, skall få uppleva fler positiva nyheter i fortsättningen. Men, Magnus Persson, jag tycker inte att vi skall dra upp en debatt om världskonjunkturerna och om de orsaker som har framkallat de strukturproblem och de konjunkturmässiga problem som det värmländska näringslivet, skogsindustrin, stålindustrin och många andra industrier har kommit att drabbas av. Det kan vi spara till ett annat tillfälle. Jag begränsar mig i alla fall till att diskutera vad propositionen om ett slopande av passageavgifterna på Trollhätte kanal m.fl. platser kan åstadkomma. Jag konstaterar, herr talman, att det knappast har funnits möjligheter för den borgerliga regeringen att gå snabbare till väga än vad man har gjort. Här har man agerat väldigt snabbt i förhållande till tidigare regerings ageranden i många andra ärenden som har gällt Värmland och Vänersjöfarten.
Herr talman! Jag går också upp i talarstolen så att jag kan se Göthe Knutson i ögonen. Om den borgerliga regeringen hade velat hade den kunnat avgöra den här frågan redan för ett år sedan när vi diskuterade den i kammaren. Från socialdemokratiskt håll hade vi då lagt fram ett förslag om en annan finansiering. Sedan var det inte jag, herr talman, som tog upp frågan hur det skulle ha sett ut, utan det var ju Göthe Knutson som inledde debatten. Det finns en önskan som delas av många värmlänningar och de flesta fackliga löntagarorganisationer i Värmlands län, nämligen att det den 19 september 1979 skall bli en socialdemokratisk regering som kan sätta sprätt på saker och ting både i Värmland och i övriga landet,

Herr talman! Efter Magnus Perssons beskrivning av läget och den lilla dispyten mellan Göthe Knutson och Magnus Persson skall jag fatta mig kort. När riksdagen den 15 december förra året behandlade sjöfartsavgifterna för Vänern och Mälaren hade den borgerliga utskottsmajoriteten avstyrkt en socialdemokratisk motion, i vilken vi krävde konkurrens på lika villkor för Mälaroch Vänersjöfarten jämfört med kustsjöfarten. Vi följde därför upp motionen med en reservation i riksdagen. Göthe Knutson påpekar nu i debatten att dåvarande kommunikationsministern Turesson i maj månad förra året aviserade en proposition i denna fråga. Men i kammardebatten den 15 december gick förre kommunikationsministern Turesson upp i talarstolen och meddelade i inlindade formuleringar att han ämnade återkomma med en proposition om att ytterligare förstärka insjöfartens möjligheter att konkurrera. Förmodligen räddade han den gången regeringen från ett nederlag. Det hade bara behövts att ytterligare tre borgerliga ledamöter då hade haft samma positiva syn som Göthe Knutson har i dag för att den socialdemokratiska reservationen skulle ha vunnit. Nu har den folkpartistiska kommunikationsministern återkommit med en proposition, som jag måste säga helt tillgodoser de socialdemokratiska kraven. Vi ställer oss därför bakom regeringsförslaget.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

Herr talman! Det är ett enhälligt utskottsbetänkande, och de talare som har varit uppe i talarstolen har i sak varit eniga med utskottet. Det föreligger alltså bara förslag om bifall till utskottets hemställan om godkännande av propositionen: Men i denna debatt, liksom tidigare, är det mycket viktigt att bringa klarhet i vad som är historia. Magnus Persson är den som i synnerhet har friserat historien för att den skall stämma med Magnus Perssons och socialdemokraternas slutfacit. Magnus Persson började sitt inlägg med att hänvisa till en motion från 1974 som upprepades 1975, där man krävde stöd till kanaltrafiken i en eller annan form. Det var första steget till frisering, för den motionen gav uttryck för den allmänna opinionen i Vänerområdet som var mycket entydig. Där ansåg man nämligen att transportstödet hade verkat konkurrenssnedvridande för sjöfarten på Vänern. Man var ute efter att få transportstöd för Vänersjöfarten. Trafikutskottet hänvisade sedan frågan till trafikpolitiska utredningen och anförde i sitt betänkande något om passageavgifterna, vilket hade emanerat från andra motioner. Jag var själv inblandad i utredningsarbetet. Vi fick i trafikpolitiska utredningen ganska snart bekräftat vad flera talare — inte bara jag — i denna debatt tidigare sagt, nämligen att transportstödet har mycket liten påverkan på konkurrensförhållandena. Utredningen skriver: Slutsatsen blir att transportstödet har medfört endast marginella förskjutningar. Skulle Magnus Perssons och andras motioner om transportstödet ha bifallits hade stödet till Vänersjöfarten stannat vid en summa på 1 milj.kr. per år. När trafikpolitiska utredningen kom fram till det resultatet verkade det som om expertgruppen var nöjd med arbetet. Men jag föreslog i utredningen att man skulle gå vidare och framför allt undersöka passageavgifternas betydelse. Jag ansåg att de mera väsentliga hindren för konkurrensjämställdhet förelåg där. Det ledde till det förslag som utredningen kom fram med, nämligen att göra Sverige plattare och inte bara rundare, att ta bort de kostnader som kanaltrafiken innebar och att Vänerhamnar skulle jämställas med kusthamnar. När det förslaget sedan gick ut på remiss var många remissinstanser självfallet positiva, men andra, väsentliga remissinstanser var negativa. Det var huvudorsaken till att dåvarande kommunikationsministern ville ta ett steg i taget. Han bringade ned förslaget till ungefär en halvering av kostnaderna, vilket innebar en kostnadsminskning på 10-11 milj.kr. för kanalsjöfarten. Även i den förra debatten sade Magnus Persson att man inte nådde ända fram men att man nu har nått ända fram. Jag sade då till Magnus Persson att när kanalavgifterna tas bort har ni inte bara nått ända fram till era krav utan mångfaldigt längre. Det är alltså inte era krav som framför allt har bifallits, i varje fall inte de ursprungliga kraven. Jag vill bara säga att det är utomordentligt bra att vi har kommit fram till målsättningen att passageavgifterna skall tas bort fr.o.m. nästa årsskifte för kanaltrafiken på Trollhätte 163 Nr 48 kanal och Södertälje kanal. Det är bara att hoppas att även näringslivet ser Onsdagen den fördelarna i det här. Det är nämligen inte bara kostnaderna som är avgörande 6 december 1978 vid val av transportmedel, utan den tekniska utvecklingen på transportområdet har också betytt en hel del för att skapa förskjutningar mellan landoch sjötransport. Med det kraftiga nedbringande av kostnaderna som nu skett förutsätter jag emellertid att Vänertrafiken skall kunna hävda sig väl i framtiden och att den skall gå mot en ny blomstringstid.

Herr talman! Ett enhälligt utskottsbetänkande borde inte behöva bli föremål för så lång diskussion, och jag skall för min del fatta mig kort. Jag ville bara uttrycka min glädje över det enhälliga utskottsbetänkande som nu föreligger. Värmland är ju ett län som ligger inne i landet, och vi har där inte tillgång till kusthamn. Detta har naturligtvis varit till nackdel för vårt näringsliv. Kanske kan man som Rolf Sellgren gjorde säga att detta bara haft marginell betydelse för Värmland, men vi bör ha klart för oss att fördelarna med det här beslutet varierar för olika näringsgrenar. Om man ser på resultaten sammantaget måste man därför hälsa med tillfredsställelse att det nu blivit resultat. 1974 väckte vi en motion i den här frågan gemensamt med alla fem riksdagspartierna i Värmland. Frågan har alltså gått framåt undan för undan. Jag skall inte gå in på de olika turerna, eftersom det har berörts här tidigare, men jag vill anknyta till vad som sagts om att vi kunde ha fattat beslut i frågan i enlighet med motioner som förelåg för ett år sedan. Det är i det avseendet riktigt som Rolf Sellgren säger att vi då inte låg så långt framme som vi gör nu, och vi hade därför inte fått ett så bra beslut som vi nu får, det är helt klart. Jag framhöll också i den debatten att det inte förelåg enighet i dessa frågor och att det var så många oklarheter att vi inte visste vilka konsekvenser ett beslut i enlighet med den motion som socialdemokraterna då hade lagt fram skulle få. Jag ansåg därför att det var bättre att vänta på ett beslut som var ännu bättre. Vi gick på den linjen, eftersom vi också fick ett bestämt löfte av dåvarande kommunikationsministern Turesson att regeringen senare skulle komma med ett förslag. Det finns ingen anledning att bråka om den snö som föll i fjol.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
Man kan göra vilken historiebeskrivning man vill i det här ärendet, men man måste ha klart för sig att innebörden i den socialdemokratiska utskottsgruppsmotionen var att vi krävde konkurrens på lika villkor mellan insjöoch kustsjöfart. På den punkten kan det inte råda några som helst Jag vill sedan bara notera den glädje över en bra lösning som både Bertil Jonasson och Göthe Knutson i dag känner. Tänk om de hade känt den glädjen för ett år sedan! Då hade de ganska säkert lagt sina röster på ett annat sätt. Jag noterar med tillfredsställelse att ett enigt utskott står bakom ett bra förslag som överensstämmer med en socialdemokratisk motion.
Herr talman! Jag vill säga till herr Jonasson att han i den sena kvällstimmen under den förra kammardebatten faktiskt sade att s-reservationen egentligen var fördelaktigare än regeringsförslaget. Bertil Jonasson, jag vill bara rätta historieskrivningen och påminna om den diskussion vi hade i kammaren den gången. Nu skall vi kanske inte gråta över den snö som föll i fjol, men jag tycker att historieskrivningen skall vara riktig från samtliga håll i den här kammardebatten.

Herr talman! Bara några ord. Det är som Magnus Persson nämnde alldeles riktigt att jag vid det tillfället sade att s-reservationen var fördelaktigare än utskottsmajoritetens förslag. Men eftersom jag inte tyckte att vi var till freds med det förslaget i Värmland utan ville komma längre än så, röstade jag på majoritetsförslaget, detta med hänsyn till de löften som kommunikationsministern Turesson gav vid det tillfället. Nu kan vi bara konstatera att löftet hölls, varför vi fick ett ännu bättre resultat. Då behöver vi inte bråka om den saken längre. Förslaget är bättre än s-motionens och s-reservationens förslag den gången. Dessutom är förslaget enhälligt, vilket också är en fördel.
Herr talman! Det är bara att konstatera att Bertil Jonassons och de övrigas röstning — det var bara tre röster som skilde oss åt den gången — innebar att stödet kom ett år senare. Det kan vi aldrig komma ifrån. Förslaget vid den tidpunkten var betydligt bättre, och därför borde herr Jonasson ha hjälpt till ett år tidigare. Men, herr talman, bättre sent än aldrig.
Herr talman! Man lever inte bara ett år, Magnus Persson. Värmland skall fortsätta att leva, får vi hoppas. Eftersom vi räknade med att få ett ännu bättre förslag, om vi väntade ett år, gjorde vi också detta. Det visade sig att det var rätt, ty nu har vi nått betydligt längre. Sådant väger långt tyngre för Värmland för framtiden, den saken är helt klar.

Onsdagen den Herr talman! Eftersom Rune Jokansson i Åmål direkt tilltalade mig 6 december 1978 begärde jag ordet. Nu har emellertid Rolf Sellgren lämnat en mängd välgörande fakta. Rolf Sellgren kan det här ärendet. Han har arbetat med det under många år. Det är tacknämligt att han tar till orda mot bakgrund av att speciellt Magnus Persson har haft en benägenhet att framställa sig som något slags mästerfixare när det gäller regeringsförslaget. Rolf Sellgrens beskrivning av fakta ger Magnus Persson och hans insatser rimligare proportioner. Det kan vara på sin plats. Slutligen, herr talman, kan jag vitsorda att Bertil Jonasson säkert känt ett lika starkt engagemang i denna fråga som exempelvis Magnus Persson. Själv hade jag tidigare under de här turerna möjlighet att samarbeta med Bertil Jonasson, och vi försökte då att föra frågan framåt. Vi nådde alltså, för att lätt travestera ett slitet uttryck, ända fram. Det är 15 milj.kr. bättre än det av Magnus Persson från början varmt omhuldade förslaget.
Herr talman! För det första, Göthe Knutson, fanns ju inte ”mästerfixaren” i riksdagen när den berörda motionen väcktes. Göthe Knutson har kanske ändå läst något om alla de turer som förekommit i detta ärende. Jag har inte på något sätt, herr talman, förringat Bertil Jonassons engagemang i denna fråga, men jag vill ändå framhålla att både Göthe Knutson och Bertil Jonasson när vi senast diskuterade denna fråga i kammaren hade chansen att rösta ja till en socialdemokratisk reservation och därmed medverka till att frågan löstes något tidigare än som nu blir fallet. Jag hoppas att Göthe Knutson och Bertil Jonasson nu i stället skall engagera sig än starkare i de näringspolitiska frågorna och därmed bidra till att något kan ske som underlättar möjligheterna för näringslivet att transportera sina produkter på fördelaktiga villkor.
Herr talman! Jag vill, eftersom Magnus Persson gjort så många upprepningar av det han sagt om motionen och sina egna insatser och för att inte denna debatt skall få karaktär av stamning, bara sluta med den förhoppningen att också Magnus Persson nu är nöjd.
Herr talman! Jag har sagt att vi i dag har nått ända fram. Det beror emellertid på att socialdemokraterna bedrivit en mycket stark opposition, inte minst i den föregående debatten, där dåvarande kommunikationsministern i sista stund lade ut en räddningsplanka genom att säga, att ett förslag skulle läggas fram för riksdagen 1979. Det beskedet kan vi känna oss nöjda med.
Herr talman! Jag begärde ordet för en stund sedan därför att denna debatt Onsdagen den börjar få ett markant drag av mytbildning vad gäller förslaget om avskaffande 6 december 1978 av passageavgifterna i Trollhätte kanal och i Södertälje kanal, innebärande att det skulle vara fråga om ett socialdemokratiskt förslag. Det är historiskt och på alla andra sätt felaktigt. Det var trafikpolitiska utredningen som först lade fram detta förslag. Eftersom jag var ledamot av trafikpolitiska utredningen, vet jag att det var dess förslag som var det ursprungliga. Därefter kom ett modifierat förslag från den förre kommunikationsministern, vilket skulle utgöra ett steg mot en fullständig utjämning av kostnaderna för de olika hamnarna utmed Sveriges kust. Vi måste alltså avskaffa mytbildningen att det är fråga om ett socialdemokratiskt förslag. Att det sedan kom ett förslag från socialdemokratiskt håll med en finansieringsmodell som var både orimlig och ofullständig förbättrar inte situationen särskilt mycket. Vi har nu fått ett slutsteg med en genomtänkt finansieringsmetod för de underskott som kommer att uppstå i kanaltrafiken.

Herr talman! I det ärende som vi nu behandlar har man mest diskuterat problemen med de vinster som näringslivet i Vänerområdet kommer att göra på det framlagda förslaget, men frågan gäller i lika hög grad Mälartrafiken och hela Mälardalens industri och näringsliv. Efter det att riksdagen i våras hade behandlat detta ärende skrev en Västeråstidning att riksdagen hade medverkat till en historisk Mälardag. Vi har här i dag fått olika beskrivningar av hur vi har kommit fram till det förslag som trafikutskottet föreslår att riksdagen skall fatta beslut om. När riksdagen fick ett förslag om nya sjöfartsavgifter hösten 1977 motionerade vi från socialdemokratiskt håll i frågan och ville slå fast principen att insjötrafiken, dvs. trafiken på Mälaren och Vänern, skulle behandlas likvärdigt med annan trafik på svenska hamnar. Vi ville göra detta på ett sådant sätt att avgifterna i insjöhamnarna inte på något sätt skulle bli större än vad som gällde för kusthamnarna. Det kravet avslogs i december av den borgerliga majoriteten i riksdagen. Men vi tog på nytt upp det i en motion under den allmänna motionstiden i år, och den behandlades några månader senare. Vi socialdemokrater är i minoritet i trafikutskottet. Vi reserverade oss. Vi krävde en behandling av insjöhamnarna likvärdig den som gäller för kusthamnarna. Men den borgerliga majoriteten i trafikutskottet var vid det tillfället icke med på det. Man ville ytterligare avvakta resultatet av de nya avgifter som hade införts, och därefter skulle en utvärdering ske. Men vi ville gå snabbare till väga. Det är sant, som Rolf Sellgren säger, att vi föreslog hur ett slopande av avgifterna skulle finansieras. Detta har regeringen inte gjort — nu tar man i stort sett alltsammans över budgeten, vilket ju är väldigt enkelt. Vi kom med ett förslag som vi ansåg vara bärande för att få in de avgifter 167 Nr 48 som statskassan skulle gå miste om, i fall man gick med på förslaget att göra insjöhamnarna likvärdiga med kusthamnarna. Inför behandlingen av vår motion förstod vi att det var starka krafter i rörelse inom det borgerliga lägret för ett bifall till den socialdemokratiska reservationen. Känslan av och vetskapen om detta spred sig även till kommunikationsdepartementet. Det är ingen hemlighet. Så sent som bara några timmar före debatten här förekom konsultationer och sammankomster med borgerliga riksdagsmän ifrån de berörda regionerna. Regeringen vill få dem att hålla fast vid utskottsmajoritetens synpunkter i den här frågan och att avslå den socialdemokratiska reservationen. Men det fanns, måste jag säga, några ståndaktiga själar på den borgerliga kanten som tyckte att det socialdemokratiska förslaget var det enda riktiga. Det gick så långt att man insåg att vid en votering i kammaren skulle det socialdemokratiska förslaget vinna. Därför, endast några timmar före behandlingen av frågan här i kammaren, kom den dåvarande kommunikationsministern, Bo Turesson, upp som förste talare på talarlistan och han framhöll att han före årets slut skulle lägga en proposition innebärande konkret just det som vi föreslagit i den socialdemokratiska reservationen. Jag förde vid det tillfället de socialdemokratiska reservanternas talan, och efter att ha lyssnat till förre kommunikationsministern Turesson kunde jag, kanske något ironiskt, bara säga att jag helt instämde i vad kommunikationsministern sagt. Han åsikter var helt i linje med våra. Det var bara det att han glömde att yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen. Efter att ha lyssnat till dåvarande kommunikationsminister Turesson, vilken utlovade en proposition före årets slut, så röstade vi. Det borgerliga förslaget vann. Men vi visste ju att en proposition skulle komma, och det är denna som vi i dag behandlar. Jag har velat säga detta därför att så många olika uppgifter har förekommit i samband med dagens diskussioner. Det är dock från början till slut fråga om ett socialdemokratiskt förslag som vi nu behandlar. Vissa smärre justeringar har företagits, men sådana förekommer ju alltid. Huvudprincipen står fast. Det är endast några detaljer som ändrats. Vår linje innebär att insjöfarten i fortsättningen inte skall belastas med högre kostnader än de som gäller för kustsjöfarten, dvs. trafiken på kusthamnarna. Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga att det efter 1976 inte förekommit så många gånger att oppositionspolitik givit ett så konkret resultat som i det här fallet. Jag hoppas att vårt förslag och vår målmedvetna kamp från socialdemokratiskt håll i dag skall leda till ett enhälligt beslut i en fråga som är så viktig för två betydande regioner i landet, Vänerområdet och Mälarområdet. Dessa områden kommer därigenom att i sjöfartshänseende bli direkt jämställda med landet i övrigt.
Herr talman! Vi står inför ett enhälligt beslut, där det inte ens vid utskottsbehandlingen har funnits några andra yrkanden, men ändå har vi 168 haft en rätt lång debatt. En stor del av debatten har gått ut på att visa hur förträffliga socialdemokraterna är i oppositionsställning. Det är intressant att Nr 48 lägga märke till att man är så intresserad av att få genomföra ett beslut i de här frågorna, som man praktiskt taget inte gjort någonting alls åt under föregående regim. Jag tycker att detta är ett fint PR-nummer för att socialdemokraterna även i fortsättningen skall sitta i oppositionsställning. Då kanske vi med en bibehållen icke-socialistisk regering kan genomföra många andra fina förslag både när det gäller näringslivet och när det gäller kommunikationerna.